Fru talman! Jag tycker det är olyckligt att de politiska positionerna blir så låsta att vi inte kan diskutera för människorna angelägna problem. Jag vill, för att återföra den här debatten till verkligheten, påpeka att en stor del av de stora sociala reformer som genomförts i vårt land i många fall har skett på initiativ av socialdemokratin — det vill jag gärna ge socialdemokraterna ett erkännande för — men de har också skett i brett samförstånd mellan bl.a. socialdemokratin och centerpartiet och i många andra sammanhang i samförstånd med andra partier. Den verkligheten kan ingen bestrida. Så ligger det till. I vissa reformer har centern fått vara pådrivande på socialdemokratin. Det gäller inte minst i fråga om sänkningen av pensionsåldern. Jag säger detta bara för att försöka ge en mera rimlig verklighetsbeskrivning än den som kommit fram i debatten hittills. Jag kan inte bortse ifrån att det finns goda sakliga skäl för oss här i riksdagen att diskutera problemet med dem som i sjukförsäkringen är försäkrade för en sjukpenning på 8 kr. De är många. Ingen, inte ens herr Aspling, har förnekat att dessa människor i många fall — obs. i många fall! — gör en viktig vårdinsats i samhället. Vi borde diskutera de fall — de kanske 49 inte är så många, men de är angelägna — där en kvinna kan gå miste om pensionstillskottet på grund av en byråkratisk regel i systemet. Och vi borde rimligtvis kunna diskutera det faktum att föräldrarna till 500 000 barn under sex år egentligen inte har något stöd för sin barnomsorg. Vi borde kunna diskutera om det är rimligt att skillnaden mellan den lägsta och den högsta ersättningen från föräldraförsäkringen är omkring 60 000 kr. Alla dessa frågor borde det finnas sakliga och goda motiv för att diskutera. Men för den skull behöver man inte ge en verklighetsfrämmande beskrivning av de politiska reformer som genomförts i vårt land. Det finns kanske inte stor anledning att förlänga denna debatt ytterligare, men jag skulle vara tacksam om herr Aspling i lugn och ro satte sig ned och funderade precis på de frågeställningar som Berit Rollén tagit upp i ett par artiklar. Jag skulle vara den förste att med tillfredsställelse notera om tankarna gick i rätt riktning, dvs. mot ökad grundtrygghet. Jag är övertygad om att vi då skulle få ett bättre socialt trygghetssystem än det vi har.

Fru talman! Den politiska verkligheten och riksdagens protokoll vittnar i många avseenden om hur det har förhållit sig med enigheten när riksdagen har stått inför viktiga avgöranden då det gällt grundläggande sociala reformer. Vi glömmer icke moderaternas uppträdande då det gäller den allmänna sjukförsäkringen, och vi glömmer inte de tre borgerliga partiernas kamp mot ATP, vår tids största sociala trygghetsreform. Historien är vittnesgill här, Gösta Andersson. Jag hinner inte, fru talman, ta upp frågan om sänkningen av pensionsåldern, men jag hoppas få återkomma till den frågan. Här söker man skapa föreställningen att vi var motståndare till pensionsålderssänkningen. Det är upprörande. Men vi tog ansvaret för finansieringen och för samhällsekonomin. Det är det ni inom de borgerliga partierna inte har gjort när ni har utställt era lättsinniga löften. Visst är grundtryggheten viktig, Gösta Andersson. Hela det sociala trygghetssystemet vilar i många avseenden på just grundtryggheten. Gösta Andersson återkommer till hemmamakeförsäkringen och ställer den mot sjukpenningförsäkringen. Jag har i tidigare inlägg belyst den frågan och visat hur orimligt det är att föra en sådan diskussion. Självfallet — det har jag sagt här i kammaren åtskilliga gånger — finns det anledning att i olika avseenden se över hemmamakeförsäkringen, dess nivå etc. Det har sjukpenningkommittén till uppgift att göra. Jag har, fru talman, haft anledning att mot bakgrund av Gösta Anderssons inlägg reagera. Det är precis samma argumentation där som den som har förts tidigare — medan man vill ge sken av att eftersträva en ökad grundtrygghet är man ute efter att riva ner och försämra viktiga delar av det sociala trygghetssystemet. Detta skall inte centern försöka dölja genom tal om grundtrygghet etc. Den sociala tryggheten behöver på olika punkter förbättras. Men mot bakgrund av den borgerliga regeringens sönderkörda samhällsekonomi lär väl förutsättningarna för det inte vara särskilt stora. Nr 22 Det som är det aktuella problemet under hösten 1980 — jag upprepar det, Onsdagen den fru talman — är att slå vakt om det vi har byggt upp. Det är den striden vinu 12 november 1980 står mitt uppe i därför att centern tillsammans med de andra borgerliga partierna är i färd med att allvarligt försämra hela det sociala trygghetssys Vissa ATP-frågor temet.
Fru talman! Jag är rädd för att vi inte kommer längre i den här debatten. Det är därför meningslöst att ta upp mer tid för den. Jag kan bara inte förstå slutsatsen att man skulle behöva rasera något socialt trygghetssystem därför att man skall förbättra för dem som ligger i botten av detta trygghetssystem. Det finns ingen rimlig förklaring till en sådan slutsats. Om man går till dokumenten och ser på de beslut om stora sociala reformprogram som har fattats under årens lopp, kommer man att finna att centerpartiet har varit pådrivande när det gällt en lång rad betydande sociala reformer — barnbidragen, den sänkta pensionsåldern och folkpensionen, för att ta några exempel. Jag vill sluta med att säga att jag innerligt hoppas på att de socialdemokrater som har ägnat sig åt en del tankeverksamhet på det här området skall låta den tankeverksamheten leda till att vi kan flytta fram positionerna i diskussionen om en bättre grundtrygghet i det här landet.

Fru talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980 79 års riksmöte föreslog vi att ett mer permanent stöd skulle utgå till organisationerna över statsbudgeten. Vi framhöll vidare att det är naturligt att regeringen och de centrala statsmyndigheterna låter företrädare för pensionärerna komma till tals innan beslut fattas i för medlemmarna i deras organisationer mycket viktiga frågor. På våren 1979 tillsattes inom regeringskansliet en äldreberedning och inom denna sedermera en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram förslag till former för överläggningar med pensionärsorganisationerna. Det är naturligtvis bra — och det är nödvändigt också — att man förbereder sådana 51 överläggningar så noggrant som möjligt. Men vi frågar oss ändå om det behöver ta nära två år innan man kommer till skott i en som vi tycker ganska enkel överläggningsfråga. Nu har emellertid vi i utskottet från departementet fått besked om att beredningen och arbetsgruppen är färdiga med sitt arbete. Man kommer inom den närmaste tiden att kalla till överläggningar med pensionärsorganisationerna. Därför har vi socialdemokrater i utskottet nöjt oss med att till betänkandet foga ett särskilt yttrande, varmed vi vill markera att vi anser det vara synnerligen viktigt att dessa överläggningar kommer till stånd. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag noterar omtanken om pensionärerna i föregående debatt. Jag förväntar mig att denna omtanke också kommer att avspegla sig i omröstningen med anledning av det betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi nu behandlar. Ingen grupp i vårt samhälle har under de senaste åren blivit så uppmärksammad som pensionärerna — en uppmärksamhet som varit mera på ont än på gott. I takt med att den ekonomiska krisen skärpts har frågan om pensionärernas levnadsstandard aktualiserats. Men kunskapen om hur de verkliga levnadsvillkoren för den övervägande delen av pensionärerna ser ut tycks inte ha varit särskilt stor. Vänsterpartiet kommunisterna har aldrig frestats att delta i den kör som mer eller mindre högröstat hävdat att pensionärerna är en särskilt privilegierad grupp i samhället. Grunden för vpk:s agerande och motionerande i riksdagen har varit att det mål som samtliga partier var eniga om vid det nuvarande pensionssystemets införande skulle fullföljas, nämligen att pensionen skulle utgöra 60 96 av den utgående genomsnittliga industriarbetarlönen. Men dit har vi fortfarande långt kvar. Pensionen ligger på ungefär samma nivå som när systemet infördes, och den utgör i dag inte mer än ca 30 20 av den genomsnittliga årsinkomsten för en industriarbetare. När vänsterpartiet kommunisterna krävt att även pensionärerna måste få del av den allmänna standardhöjningen i samhället har ingen varit villig att lyssna. Samfällt har övriga partier ständigt avvisat våra krav, vilket inneburit att klyftan till vanliga löntagare snarare har ökat än minskat. Men nu när regeringen föreslår en rad sparåtgärder, som får till följd en allmänt sänkt standardnivå för stora grupper i samhället, anses det självklart från borgerligt håll att pensionärerna skall vara med och ta sin del av den försämringen. Man tycks ha glömt bort att majoriteten av landets folkpensionärer, på grund av låg levnadsstandard eller på grund av att de inte har någon eller bara liten ATP, är beroende av helt eller reducerat pensionstillskott. Bara för att en del av dem som nu går i pension har möjlighet att tillgodoräkna sig 15 inkomstår som underlag för ATP-pension tycks i varje fall regeringen tro, att detta innebär full ATP. Att ATP-pensionen beräknas på den genomsnittliga årsinkomsten under dessa 15 år, minskad med basbeloppets storlek, har inte framgått av debatten. Den inkomst som en Nr 22 vanlig löntagare hade för 15 år sedan har urholkats av inflationen, så att dess Onsdagen den värde på intet sätt är jämförbart med dagens levnadskostnader. 12 november 1980 Detta är f. ö. ett problem som vpk tog upp i en riksdagsmotion redan när pensionstillskotten infördes. Vi påpekade att en av de stora bristerna i Vissa ATP-frågor ATP-systemet var själva systemets utformning, som innebar att samhällets klasskillnader som de uttrycks i inkomsterna kvarstår livet ut. Den som haft en låg inkomst hela sitt arbetsverksamma liv får också en låg pension på sin ålderdom. I dag finns också en ökad risk för att allt större grupper hamnar utanför ATP-systemet, trots sina arbetsinsatser. Det gäller främst den stora andelen kvinnor vilken, av olika skäl som jag inte här skall gå in på, är hänvisad enbart till hemarbete. Det gäller också den allt större andelen deltidsarbetande kvinnor med inkomster som är så små att de bara ligger i jämnhöjd med eller obetydligt över gällande basbelopp. Detta är ett problem som vi tagit upp också i den av oss i detta ärende väckta motionen, där vi säger att en utvärdering av ATP-systemet bör ske och att förutsättningarna och formerna för möjligheten att tillerkänna korttidsoch deltidsarbetande antagandeoch tilläggspoäng bör prövas, så att deras pensionsförmåner förbättras. För att bevisa behovet av en sådan översyn har jag plockat fram två avtal för min egen arbetsgrupp, skolmåltidspersonalen — ett från 1965 och ett från 1970. Ett skolmåltidsbiträde i Stockholm hade år 1965 — vi hade då fortfarande ortsgrupperingen kvar — 6:06 kr. i timlön. En halvtidsanställd som då kom uppi en årsarbetstid på högst 850 timmar, hade en årsinkomst på 5 150 kr. Basbeloppet var 5 000 kr. för januari månad 1965. Det gick alltså ungefär jämnt upp. Det är, fru talman, inte särskilt svårt att räkna ut vad ATP-pensionen ger dessa kvinnor, som tyvärr inte är unika på arbetsmarknaden. De har sällskap av andra stora yrkesgrupper av lågavlönade, deltidsarbetande kvinnor. Utskottet gör det som vanligt lätt för sig och hänvisar till ett tidigare ställningstagande, vilket betyder avslag på motionsyrkandet. Sakskäl väger lätt när det gäller politiskt handlande. Vidare kryper utskottet bakom pensionskommitténs betänkande, SOU 1977:46, som eventuellt skall behandlas någon gång i framtiden. När det gäller frågan om standardsäkring av pensionsförmånerna hänvisas också till ett tidigare avslagsyrkande och till pensionskommitténs uppfattning i denna fråga. Jag vill då erinra om de löften som getts i valrörelser och inte minst i den allmänpolitiska debatten nyligen. Där lovades det att köpkraften för de sämst ställda pensionärerna skulle tryggas. Det måste då i första hand gälla alla dem som är beroende av pensionstillskott för att klara sin försörjning. 53 I dag råder det stor oro bland landets pensionärer genom att regeringen kommit med förslag att urholka det index som ligger till grund för uppräkningen av pensionerna, vilket vpk bestämt avvisar. Sammantaget med övriga ökade utgifter som drabbar pensionärerna om sparplanen går igenom ter sig framtiden för många pensionärer katastrofalt dyster. De skall därför inte behöva vänta på besked om var de olika partierna står när det gäller kravet på standardsäkrade pensionsförmåner. En tredje fråga som vi tagit upp i motionen är pensionärsrörelsens möjligheter att genom medverkan i utformningen av förmåner på pensionsområdet kunna påverka sina villkor. Pensionärerna har i dag välorganiserade intresseorganisationer. Pensionärernas riksorganisation, PRO, har ca 400 000 medlemmar och kunniga människor i ledningen, vana vid förhandlingar. Självfallet borde de få vara med och utforma sina egna levnadsbetingelser, som de själva bäst känner. Det är inte tillräckligt att bara lova att knyta en företrädare för pensionärernas organisationer till den parlamentariska äldreberedning som enligt utskottet skall inrättas. Socialdemokraternas särskilda yttrande visar också att frågan är långt ifrån löst. Pensionärerna vill dessutom ha besked om vilken status de får i denna äldreberedning. Och det är ett krav som vi tycker är berättigat. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-motionens samtliga yrkanden.

Fru talman! Karin Nordlander har tagit upp vpk-motionen och alla de olika yrkanden som finns där. Vi har i utskottet ganska utförligt motiverat varför vi inte kan gå med på de olika förslagen, och jag nöjer mig därför med att yrka bifall till utskottets hemställan i denna del. Det är bl.a. kostnadsskäl och utredningsarbete som vi hänvisar till. Den fråga som tas upp i det socialdemokratiska särskilda yttrandet gäller pensionärsorganisationernas möjligheter att medverka vid utformningen av villkoren för pensionärerna. Det har hänt en hel del under de senaste åren. Pensionärernas riksorganisation och Sveriges folkpensionärers riksförbund har nu en representant vardera i statistiska centralbyråns indexnämnd. Inom regeringskansliet inrättades förra året en äldreberedning, i vilken ingick representanter för de närmast berörda departementen. Enligt regeringsförklaringen av den 7 oktober i år — alltså för drygt en månad sedan — skall en parlamentarisk äldreberedning inrättas. Avsikten är att knyta företrädare för pensionärernas organisationer till denna. Direktiv för den parlamentariska äldreberedningen kan enligt uppgift vara klara ganska snart. Arbete pågår också inom socialdepartementet med att ta fram underlag för en överenskommelse med pensionärernas organisationer om formerna för regelbundna överläggningar. Vi kan utgå från att också det arbetet snart är klart. Jag kan inte se annat än att det har hänt mycket på det här området under de allra senaste åren — kanske mer än vad som sammanlagt har skett under flera årtionden tidigare. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå den otålighet som kommer till uttryck i det särskilda yttrandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är lätt att säga att det har gjorts mycket under de senaste åren, men någonting konkret har verkligen inte hänt i det här sammanhanget. Fortfarande har pensionärsorganisationerna inget inflytande på sina livsvillkor eller sina förhållanden. Det är ju det som frågan gäller. Det räcker inte med att man sitter med i olika församlingar och pratar. Det måste till någonting konkret.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:9, som bl.a. innehåller ett avstyrkande av min motion nr 626 med krav om översyn av 2 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring. Avsikten med motionen var att kunna bistå de människor som drabbas av arbetsskador, så att de får en snabbare behandling av sina skadeanmälningar hos försäkringskassorna, ävensom att få fram en enhetlighet i bedömningarna. Försäkringsöverdomstolen har nu börjat få fram ett antal domar som berör arbetsskadebegreppet, vilket utskottet mycket riktigt säger i betänkandet, domar som givetvis kan vara vägledande för pensionsdelegationerna. Fru talman! Jag vill här slå fast att arbetsskadelagen är bra. Den behövs både som påtryckning för arbetsplatserna att ordna bra arbetsmiljöer för den anställde och för att den är ett ekonomiskt skydd för den som drabbas av arbetsskada. Det är alltså inte lagen jag vill ha ändrad utan rutinerna när det gäller att bedöma arbetsskadorna. Varje kvartal ökar antalet icke avgjorda arbetsskadeärenden på försäkringskassorna med mellan ett och två tusen, och det kan ta upp till två år innan ett överklagat ärende avgörs i försäkringsöverdomstolen. Socialförsäkringsutskottet anser att det är för tidigt att nu göra en utvärdering av det nya försäkringsskyddet vid arbetsskada. Det är dock ett faktum att reformen administrativt blivit väldigt tungarbetad. Det får till följd att ett stort antal skadade som behöver det ekonomiska bidraget får vänta onormalt länge. I betänkandet läser jag dock med tillfredsställelse att en kommitté nyligen har tillkallats för att skyndsamt utreda vilka administrativa och organisatoriska åtgärder som kan vidtagas för att minska ärendebalanserna och därmed förkorta väntetiderna vid besvär hos försäkringsdomstolarna. Fru talman! Jag kommer att följa upp de resultat som kommittén kommer fram till med stort intresse, och om resultatet dröjer alltför länge avser jag att återkomma med mitt motionskrav, varför jag i dag inte har något yrkande.

Fru talman! Den nya arbetsskadeförsäkringen innebär vissa förbättringar gentemot den gamla yrkesskadeförsäkringen, och då avser jag kriteriet för arbetssjukdom och den ekonomiska ersättningen. Vi vet inte riktigt än vad de vunna erfarenheterna pekar emot, men det kanske inte är fullt vad vi hade tänkt oss att lagen skulle bli när den stiftades. Enligt den nya lagen kan alla typer av belastningssjukdomar klassificeras som yrkesskada, om man kan bevisa dem med vetenskapligt stöd. Den gamla yrkesskadeförsäkringen preciserade några sjukdomar som man kunde få ersättning för. När man har en sjukdom beror det emellertid på yppandedagen om man skall få ersättning enligt den gamla eller den nya lagen. Det kan skapa många orättvisor och vara ganska hårt för den som drabbas. Om nu riksdagen har kommit fram till ett annat sjukdomsbegrepp, borde väl den insikten leda till att alla som drabbas av sjukdom, oavsett yppandedag, skall få den bästa ersättning som går att få. Det finns exempel på hur man kan få en sämre ersättning. Den gamla yrkesskadeförsäkringen ersatte medicinsk invaliditet. Men sådan ersättning kan man nu bara få genom arbetsmarknadsförsäkringen, eftersom den nya försäkringen endast försäkrar mot förlorad arbetsförtjänst. Arbetsmarknadsförsäkringen är en avtalsförsäkring, men också här uppstår orättvisor, eftersom det är en bestämd dag som avgör när man får ersättning. Riksdagen bör alltså gå in och rätta till så att de som förlorar kan få en rättvis ersättning. Vi har krävt att alla arbetsskador skall bedömas och ersättas enligt den nya arbetsskadeförsäkringen, oavsett ”yppandedatum”, utom när det gäller ersättning vid medicinsk invaliditet — de som har fått sådan ersättning från den gamla yrkesskadeförsäkringen skall behålla den. Utskottet svarar att det inte är möjligt att göra denna omprövning. Om det Nr 22 skulle vara svårt att göra en teknisk bedömning eller om det är fråga om bekvämlighet — eller vad det annars kan vara — framgår inte av utskottets skrivning. Jag ser det närmast så att man glider undan de här orättvisorna genom att svara att det inte går att göra en omprövning. Jag skulle vilja ha ett svar på frågan om det är tekniska svårigheter eller om det är bekvämlighet som ligger bakom avslagsyrkandet år från år. När det gäller förslaget att ersättning skall utgå enligt TFA även för skador som inträffat före 1974, så är det ”varken rimligt eller meningsfullt”, säger utskottet, att göra en sådan insats. Vad är det då som inte är rimligt? Ja, man vill inte göra någonting, och då vill man tydligen ha det som det är med orättvisorna. Det var inte ”meningsfullt” att göra någonting. Jag vet inte vad det är uttryck för. Är det kanske utskottets fundering i det tysta som döljer sig här — att det i dagens läge, med den regering vi har, inte är någonting att göra när det gäller försäkringar för dem som drabbas av arbetsskador? Jag skulle också vilja höra något om detta — om det inte ändå, med litet vilja, vore möjligt att göra någonting från riksdagens sida, åtminstone uttala den meningen att detta bör rättas till. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1185.

Fru talman!

I många fall har det ju hänt att riksförsäkringsverkets läkare har avslagit en begäran om hjälp som varit stödd av läkaren i den skadades hemort. I flera sådana fall — kanske de flesta — har inte riksförsäkringsverkets läkare ens sett den skadade. Men det förefaller som om man rätt ofta har utgått ifrån att den skadade har varit speciellt nervös, haft psykiskt instabilt sinnelag, och därigenom inte har kunnat klara sin arbetssituation. Det har lett till att man helt enkelt har kommit att bedöma fel när det gäller många skador. Nu har det ju blivit nya principer för den rättsliga handläggningen. Men det förändrar kanske inte läkarnas ställningstagande i den mån de blir inkopplade. Man skulle här nästan kunna dra en parallell till de fall som berör tandvårdsskadade människor, som lider av s.k. oral galvanism och klagar över smärtor, medan läkarna ännu inte till fullo har gått med på att dessa smärtor existerar. I många sådana klagofall har man skyllt på att den klagande har varit psykiskt instabil, överkänslig, nervöst lagd osv. Men man har mer och mer kommit underfund med att de strömmar som kan uppstå genom tandlagningsmaterialet kan ge upphov till svåra smärtor, som verkar kraftigt nedsättande på patientens både fysiska och psykiska kondition. Så är det troligen också med många av de yrkesskador som blir allt vanligare och som grundar sig på den starkt kemikaliska miljö som vi lever i. Vi bör därför om möjligt försöka få ett bättre läkarskydd och mera expertskydd i rättsfrågorna då det gäller sådana här miljöoch arbetsskadefall. 57 När man nu enligt den nya ordningen åtminstone till synes kopplat bort riksförsäkringsverket och de risker som finns att riksförsäkringsverkets läkare avskriver det ena målet efter det andra, så kan det ju se betryggande ut, men i praktiken har riksförsäkringsverket inte kopplats ur i så stor utsträckning. Som de nya principerna är utformade gäller de för nyblivna fall avskador. Vi måste emellertid komma ihåg att det alltjämt är ca 15 000 fall av äldre skador som skall behandlas efter de gamla principerna genom riksförsäkringsverket, med de risker för felbedömningar som kan ske där.

Det betyder i praktiken att ärendena handläggs av försäkringskassornas centralkontor — det finns 24 sådana i landet, ett i varje län — och där behandlas de i pensionsdelegationen. Efter försäkringskassorna kommer som nästa instans försäkringsrätten och därefter försäkringsöverdomstolen. Men för det första är riksförsäkringsverket — bl.a. när det gäller den här primära handläggningen i försäkringskassornas pensionsdelegation — enligt lag tillsynsmyndighet för försäkringskassorna och kan därmed ge dem arbetsanvisningar. För det andra har riksförsäkringsverket enligt de nya principerna rätt att överklaga de beslut som försäkringskassornas pensionsdelegation fattar. Detta innebär att riksförsäkringsverket i fortsättningen kan fungera som rikslikare för hur man skall bedöma sådana här skadefall. Vidare består halva antalet ledamöter i pensionsdelegationen vid försäkringskassornas centralkontor av personal från riksförsäkringsverket. Delegationen har åtta ledamöter. Två kommer från försäkringskassan — det är vanligen ordföranden och vice ordföranden. Två utses av landstinget eller, i de fall kommunen har hand om frågorna, av kommunen. Så är det två läkare från riksförsäkringsverket — där har vi återigen riksförsäkringsverkets läkare medi bilden — och två handläggare från riksförsäkringsverket. Av de åtta som beslutar kommer alltså fyra från riksförsäkringsverket. Det har således i praktiken inte blivit så stor skillnad i handläggningen av ett fall. Formellt kvarstår därför i princip den kritik som jag har framfört i min motion. Grundproblematiken är ju rättshjälpen för de sjuka människorna, och rättshjälp kan tydligen inte erhållas i första instans, alltså vid försäkringskassebehandlingen. Det är ju angeläget att det redan där råder ett rättvist tvåpartsförhållande, så att det inte står en ensam skadad person emot myndigheterna. Denna ensamma skadade person kan i många fall vara så psykiskt skadad att han har svårt att uttrycka sig, svårt att förstå, svårt att minnas. Han bör genom samhällets försorg ges det stöd som han själv inte har råd att skaffa sig. Det är alltså redan i den första handläggningen som rättshjälp bör ställas till förfogande i besvärliga fall. Det nya systemet medger rättshjälp i form av advokat i högre instans — försäkringsrätt eller försäkringsdomstol — i de fall som är särskilt komplicerade. Däremot medges i det nya systemet inte någon hjälp av expert, t.ex. läkare eller biokemist, trots att detta är mycket viktigt i dessa speciella fall. I den starkt kemikaliserade miljö som arbetslivet erbjuder ökar skaderiskerna som bekant oroväckande. Det är därför angeläget att kemiska och toxikologiska experter i allt högre grad kopplas in i rättsfall som gäller yrkesskador som uppstått eller kan komma att uppstå. Med mitt anförande vill jag fästa uppmärksamheten på några alltjämt rådande brister i rättsskyddet för yrkesskadade personer. Om det anförda nu inte har någon inverkan på kammarens ställningstagande till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:9, kan det kanske ändå uppmärksammas i den allmänna debatten. Fru talman! I övrigt har jag inte något yrkande.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9 är ett ganska vackert exempel på socialpolitiskt vardagsarbete i riksdagen. Jag tror inte att någon av motionärerna eller någon annan skulle finna något av de förslag som utskottet har behandlat lämpligt som utgångspunkt t.ex. för en stor principdebatt om de grundläggande riktlinjerna för det sociala trygghetssystemet i Sverige. Det betyder inte att dessa frågor inte är viktiga. Det ständiga filandet på kanter som skaver i systemen är viktigt, och det är angeläget att det påpekas varje gång vi kommer på något som inte har blivit så bra som vi hade hoppats. Här har sagts från ett par håll att lagen om arbetsskadeförsäkring är en bra lag, eller i varje fall — jag tror att Lars-Ove Hagberg uttryckte sig så — bättre än sina föregångare, kanske utan att vara helt bra. Vad det i dag gäller är tillämpningen. Denna lag har varit i kraft i tre år. För de frågor beträffande besvär som Anders Gernandt tog upp gäller att den nuvarande organisationen har fungerat i två år, och det är en kort tid. Jag tror att alla, i samband med att den nya lagen antogs av riksdagen, var medvetna om att en förutsättning för att den skulle fungera väl var att en praxis, som inte kan finnas från början, skulle komma att utbildas. Man kan kanske ha olika meningar om huruvida tre år är en lång eller kort tid och om man har anledning att bli otålig över att en praxis inte har hunnit stabiliseras. Vi vet, och Maria Lagergren nämnde det, att det finns särskilda anledningar till att det har gått långsammare än vad vi kanske hade trott att det skulle göra. Det är en svår arbetsbelastning vid de nya försäkringsrätterna, vilket gör att det först under senare tid har börjat komma fram domar från försäkringsöverdomstolen i t.ex. med tanke på Maria Lagergrens propåer intressanta ärenden. Utskottet har menat att vi i dessa avseenden, hur tungt det än är, får försöka beväpna oss med ytterligare något tålamod. Man bör kanske påpeka att utskottet, både när det gäller den motion för vilken Maria Lagergren talade och den som Anders Gernandt är talesman för, använder det lilla ordet nu. Utskottet finner det inte lämpligt att nu föreslå någon förändring. Däri ligger ju som alltid en antydan om att det kan bli aktuellt längre fram, om den praxisuppbyggnad som vi väntar på visar sig inte komma tillstånd eller inte fungera på det sätt som vi hade hoppats på. I samtliga dessa fall är alltså utskottet medvetet om att det kan bli nödvändigt att se över lagstiftningen, men det är enligt utskottets mening — och utskottet är enhälligt —- inte aktuellt att göra det just nu, utan vi måste vänta något. Vänta kan man naturligtvis också göra när det gäller kopplingen från det äldre till det nuvarande systemet, för om man väntar tillräckligt länge upphör problemet att finnas— vi har sett exempel på det tidigare. Men det är ju inte så vi vill ha det. Utskottet har inte resonerat på det cyniska sättet, att väntar vi bara några år så försvinner den där farbrorn genom naturlig avgång. Det är verkligen inte så utskottet har resonerat, utan det är administrativa och praktiska svårigheter som utskottet har tagit hänsyn till. Lars-Ove Hagberg undrade vad det egentligen är för svårigheter utskottet åsyftar, när utskottet säger att det är svårt eller omöjligt att behandla de äldre fallen efter den nya lagen. Det måste anses framgå att vad utskottet syftar på är svårigheten att fastställa just de omständigheter på vilka ett ersättningsanspråk skulle kunna grundas. En skada som inträffade för många år sedan kan ju vara förfärligt svår, icke sällan helt omöjlig, att i dag bedöma efter nya kriterier. Inträffade skadan under sådana omständigheter att den ger ersättningsrätt enligt den nya lagen, eller gjorde den det inte? Att få fram bevisning långt efteråt är mycket svårt och i många fall säkert omöjligt. Man har gått över från ett kriterium till ett annat för att bestämma ersättningens storlek — i dag är det nedsättningen i arbetsförmåga som är helt avgörande. Att kanske tio år efteråt avgöra om en i och för sig konstaterad invaliditet då den inträffade medförde en arbetsförmågenedsättning av sådan storlek, att den skulle medge ersättning enligt den nya lagen kan också vara i det närmaste omöjligt. Det är detta som är utskottets motivering för att inte syssla med de gamla fallen. Vad gäller den avtalade försäkringen hänvisar utskottet till vår vanliga regel, att riksdagen inte lägger sig i genom avtal fastställda förmåner. Det här kan kännas litet grymt, och det är väl grymt. Men det är ju någonting som vi lever med ständigt i vårt reformarbete. Praktiskt taget varje gång vi fattar beslut om en reform måste vi fastställa ett ikraftträdandedatum. De som så att säga har sina problem före detta datum hamnar utanför med mer eller mindre goda övergångsbestämmelser, som i bland kan undanröja de allra värsta orimligheterna. Längre kommer vi inte. Man kan ta vilken reform som helst. Det är klart att den dag vi införde de allmänna barnbidragen för barn upp till 16 år, så tyckte alla föräldrar som hade barn i 17-årsåldern att det inte var riktigt rättvist och att barnbidragen borde ha funnits för några år sedan. Så är det med alla våra reformer: de måste någonstans börja. Vi kan inte alltid klara övergången på det smidiga sätt som vi skulle önska. Det är inget annat som ligger bakom utskottets ställningstagande än att vi i utskottet helt enkelt inte tror att det är möjligt att handla på annat sätt. Jag yrkar, fru talman, bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 9.
Fru talman! Nils Carlshamre erkänner problemet men gör det kanske därmed värre än det är. Han säger att det är kanter som skaver i systemet. Dessa kanter börjar bli ganska vassa för dem som drabbas. Vad det gäller är Nr 22 vilken viljeinriktning man vill ha. Onsdagen den Den första frågan gäller yppandedatum. Med litet god vilja borde det inte — 12 november 1980 vara så svårt för socialförsäkringsutskottet att visa sådana intentioner som gör det möjligt att yppandedatum får mindre betydelse eller försvinner som avgörande faktor vid bedömningen. Den som t.ex. råkar ut för stendammslunga — vi nämner det i vår motion — och får det fastställt efter den nya lagens tillkomst kan ju tidigare ha visat oklara tecken på sjukdomen men inte fått den definitivt fastställd förrän exempelvis 1977. Man kommer då fram till att yppandedatum ligger före den nya försäkringens ikraftträdande, och ärendet faller under de tidigare försäkringsbestämmelserna. Yppandedatum är alltså centralt när det gäller frågan om vilken förmån man kan få. Jag tycker inte att det behövs särskilt mycken god vilja för att klara av det här problemet. Men det är klart att om man väntar tillräckligt länge försvinner de som drabbas. De försvinner ganska fort, för de som drabbas har i regel fått väldigt svåra skador. Man behöver inte vara barmhärtig för att kräva rättvisa, men för de människor som drabbats av arbetsskador bör väl ändå denna rättvisa komma till stånd. Den andra frågan gäller dem som inte får ersättning genom arbetsmarknadsförsäkringar. Jag tycker att det ligger till på samma sätt i det fallet, att det finns möjligheter för riksdagen att ta initiativ. Riksdagen kunde kanske som sin mening ge till känna att om sådana skadefall det här gäller inte kan täckas upp genom ”avtalsförsäkringar” framöver, måste riksdagen gå in och klara problemet genom allmänna försäkringar. Trots Nils Carlshamres lugna ton och hans sätt att försöka framställa det hela som ett problem som riksdagen inte kan göra någonting åt kan man ana att det i botten ligger en ovilja att komma åt de små problemen. Det är en vardagsfråga för riksdagen, sade Nils Carlshamre. Jag tycker att vi kan klara av denna vardagsfråga med god vilja.
Fru talman! Det är naturligtvis inte utskottet som har hittat på att det är svårt att individuellt ompröva äldre livräntor enligt den nyare lagstiftningen, utan det är de som skulle göra omprövningen, de som arbetar med detta på fältet, som har sagt att det är mer eller mindre omöjligt eller i varje fall svårt. Om vi skulle avskaffa yppandedatums betydelse och jämställa de äldre fallen med de yngre, skulle vi ju ändå bara flytta gränsen för orättvisan. Om vi skulle göra ett försök att ompröva alla de äldre fallen måste vi stöta på ett antal fall — om det är få eller många vet jag inte, men jag tror att det är ganska många — där det helt enkelt visar sig omöjligt att förebringa en utredning efter den nya lagens regler. Då skulle dessa människor, såvitt jag förstår, få bli utan ersättning, medan andra som har bättre tur, där dokumentationen är bättre eller vad det kan gälla för någonting, kanske skulle få flyttas över till den nya lagens regelsystem. Jag vet inte om det skulle bli så värst mycket rättvisare, möjligen kvantitativt. Kanske några fler fall skulle klaras — jag vet 6 inte det. Det avgörande för utskottet har varit att de som praktiskt handskas med de här frågorna menar att det är en svår, näst intill omöjlig uppgift att ompröva äldre fall efter ett nytt regelsystem, därför att då fallet ursprungligen prövades fanns det icke anledning att notera de omständigheter som då icke var på samma sätt avgörande som de är enligt den nya lagen. Att gå tillbaka och återfinna dessa omständigheter är förfärligt svårt. Det är bara det utskottet har sagt.
Fru talman! Jag kan väl ge det erkännandet att det kan finnas problem, men problem är väl också till för att lösas. Jag tror att den byråkrati som finns på det här området kan göra det på ett eller annat sätt. De som jag har haft kontakt med i dessa frågor tycker inte att det skulle vara omöjligt. Proppen måste finnas längre upp i byråkratin. Det måste vara där man tycker att det här är hopplöst. Om man följer Nils Carlshamres resonemang, så vore det väl ändå bättre att hjälpa dem som det går att hjälpa än att inte hjälpa någon alls. Det skulle vara en generös inställning. Jag tycker att socialförsäkringsutskottet borde ha haft den.

Fru talman! I slutet av det här anförandet kommer jag att yrka bifall till de motioner som behandlas i socialutskottets betänkande nr 1. Jag vill också i anförandet framföra en ganska lång rad samlade synpunkter inte bara på hälsohem utan också på vad jag brukar kalla den fria vårdsektorn och på den konventionella sjukvården i dag i vårt land. Den moderna svenska sjukvården är av mycket hög klass och fyller ett oersättligt behov i samhället — det skall erkännas. Läkare och vårdpersonal uträttar ett synnerligen viktigt, värdefullt och skickligt arbete, och de syntetiska farmaceutiska specialiteterna är av oskattbart värde i de fall där de verkligen behövs. Men det finns naturligtvis även avvikande uppfattningar bland många människor. En namninsamling i början av 1970-talet visade att närmare 100 000 personer önskade valfri möjlighet att bli behandlade med alternativa läkemedel och metoder, vilket innebär s.k. naturmedel och naturenliga läkemetoder. En gemensam benämning på naturläkekonstens olika medel och metoder är ”den biologiska medicinen”, som alltså omfattar inte bara läkemedel — det som vanligen brukar kallas medicin — utan hela det naturenliga medicinska behandlingsområdet. Den nämnda namninsamlingen omfattade främst städer och större tätorter. Det kan därför förutsättas att många människor i mindre tätorter och på landsbygden inte nåddes av möjligheten att ge sin uppfattning till känna. Mot bakgrund av detta är det nog ingen överdrift att påstå att några hundra tusen människor i vårt land önskar ha tillgång till de gamla folkmedicinerna, de homeopatiska medlen och övriga naturmedel. Detsamma gäller beträffande tillgången till seriösa och kunniga utövare av de icke konventionella behandlingsmetoderna — kiropraktik, naprapati, fotzonterapi, akupunktur, etc. Det torde också gälla möjligheten att till rimlig kostnad kunna få behandling vid kunnigt och seriöst arbetande hälsohem. Många människor har en viss fruktan för de moderna lasarettens något industrimässiga och rationella karaktär. Andra är skrämda för de syntetiska läkemedlens biverkningar. Andra återigen har rent allmänt en så naturenlig läggning att de anser att ”naturliga” metoder och ett eget handlande är rätta vägen att återvinna hälsan. Även dessa människor är fullt berättigade till sin andel av lämpliga omsorger från samhällets sida. Därför bör kunniga och seriösa aktiviteter inom vad jag vill kalla den fria vårdsektorn också främjas och stödjas av samhället som ett värdefullt komplement till den konventionella sjukvården. Avsikten är i dessa sammanhang aldrig att ersätta den konventionella sjukvården — men den bör kompletteras med mera humanitära, människonära och naturnära metoder. Vi är på väg att komma snett med sjukvården i samhället. Det bekräftas av de från andra länder kommande holistiska synsätten, dvs. helhetssynsätten, när det gäller människan. Vi har en hel del att lära av dessa synsätt, som är moderna, dagsfärska, men även urgamla inom den traditionella medicinen i andra kulturländer. I vårt land är situationen på sjukvårdsfronten litet oroande. Att läka och bota tycks alltmer upphöra att betraktas som en egen aktivitet hos sjuka människor och blir i allt högre grad läkarens och lasarettens uppgift. Den sjuka människan kommer därmed att i ökande omfattning omhänderhas av tekniska ingenjörsprodukter och kemiska preparat. Läkare och vårdpersonal tycks få allt mindre tid att sysselsätta sig med de sjuka, och därmed kommer kanske sjukvårdsdatorernas bildskärmar allt närmare patienternas sängar. Sjukvården håller alltmer på att förvandlas från en personlig tjänst från sjukvårdspersonalen till en rationell teknisk produkt från en myndighet. På detta sätt förlorar människorna alltmer sin vilja och förmåga att dra försorg om sig själva — sörja för sin egen hälsa — och till slut upphör de kanske helt att tro att ett självständigt handlande över huvud taget är önskvärt och möjligt. I stället för att mobilisera patientens egna självläkande krafter, förvandlar den moderna tekniska sjukvården inte sällan patienten till en kraftlös och oförstående åskådare till vad som sker med honom. En sådan utveckling är mycket oroande — både för den enskilde medborgaren och för samhället. Liksom i all verksamhet nu för tiden måste vi alla vara tacksamma för och uppmuntra all positiv självverksamhet. Då kostnaderna för alla tjänster — inom alla samhällsområden — har nått en sådan höjd som nu, är värdet av frivilliga insatser också högre än någonsin. De människor som, genom egna åtgärder, försöker bibehålla sin hälsa är sannerligen värda all aktning från samhällets sida. Den alltmer mekaniserade sjukvården tillgodoser troligen inte de känslomässiga behov som många — särskilt då sjuka — människor har. De flesta människor känner numera till begreppet psykosomatiska sjukdomar. Dessa uppkommer som bekant vanligen genom en psykisk belastning — bekymmer, vantrivsel, jäkt — som i sin tur leder till en somatisk, alltså kroppslig, sjukdom. Man brukar tala om psykisk och därmed senare total ohälsa. Lasarettet och apoteket klarar vanligen bara den somatiska delen — mer eller mindre fullständigt. Patienten lämnar därefter lasarettet utan att den psykiska delen är helad och återvänder till sin vanliga miljö, sin vanliga föda, sitt vanliga leverne och sina vanliga påfrestningar. Den känslomässiga sidan av patientens besvär har det ofta inte funnits tid och plats för i den rutinmässiga kroppsreparationen på lasarettet. Läkarna och vårdpersonalen förstår i allmänhet det stora värdet av samtal och känslomässigt deltagande i patientens problem — men det är tiden som inte vill räcka till. Ordet — ”det läkande ordet” — är något av läkekonstens känsligaste instrument. Redan för över 2 500 år sedan sade Asklepios från Thessalien i Grekland: Först ordet, sedan växten — alltså örtmedicinen — och till sist kniven. Det är inte osannolikt att mycket av det botande som sker ”inom den fria vårdsektorn” till viss del kan bero på det känslomässiga engagemang som naturläkaren och hälsohemmets personal ofta känner för sina patienter. Det råder naturligtvis inget tvivel om att den medicinska vetenskapen har åstadkommit enastående viktiga och värdefulla läkemedel på syntetisk väg — de syntetiska farmaceutiska specialiteterna. De har naturligtvis räddat oerhört många människoliv och botat otaliga sjukdomsfall. Det är helt enkelt nödvändigt att de verkningsfulla av dessa medel finns och att de kommer till användning i de fall där de verkligen behövs. Men detta hindrar inte att de s.k. naturmedlen och den biologiska medicinen bör ha en självklar plats som ett värdefullt komplement — och i vissa fall som ett effektivt alternativ — till den kemiska läkemedelsindustrins produkter. Det är vissa skillnader i verkningssättet mellan många av de kemiska syntetläkemedlen och naturmedlen. De kemiska medlen är ofta mer selektivt verksamma och vanligen inriktade på sjukdomens symtom, dvs. dess iakttagbara eller kännbara verkningar. De kan lindra smärtkänslor, minska feber, döda bakterier, reglera blodtryck m.m. Men detta ger inte verklig läkning i den meningen att man stimulerar ett sviktande organ till bättre egenfunktion. Det kemiska syntetmedlet fungerar i stället — i många fall — som en protes eller en beroendeskapare som kan ge livslångt behov av medlet ifråga. Detta är naturligtvis en nödvändig och därför acceptabel lösning — om inte annat kan hjälpa! Ett verkligt läkemedel — ett terapeuticum i ordets rätta bemärkelse— har en mera helhetsverkande process och fungerar på längre sikt. Det verkar vanligen som en impulsator till en naturlig självverkande kroppseller organfunktion utan att inkräkta negativt på den totala biologiska processen. Naturmedlet är på så sätt en stimulator till organismens egna självläkande krafter och har inga skadliga biverkningar, om rätt ämne och rätt dosering har valts. Men ett viktigt komplement till de naturgivna läkemedlen är att patienten i övrigt lever ett biologiskt riktigt liv med avseende på föda, dryck, sömn och motion. Detta tillsammans kan ge underbara resultat! Det är sådant man kan lära och uppleva på bl.a. hälsohem. Att helt kunna tillfriskna enbart av läkemedel — vare sig det är kemiska syntetmedel eller naturmedel — är att hoppas för mycket av förmågan hos enskilda preparat. De livsföringsfel som har förorsakat sjukdomen måste ändras eller elimineras helt. Härvid kan man verkligen tala om att gå till roten med det onda — men det är just vad som måste göras för att återvinna förlorad hälsa, och det gör man inte alltid på lasaretten. Insatsen av en biologiskt orienterad, humanistisk helhetsmedicin — och gärna isamband därmed en radikal kostomläggning— kan vara den första och avgörande impulsen till ett nytt, friskare liv för många människor. I flera fall har dessa människor också i samband härmed väckts till ett allmänt rikare och mera fullödigt liv i harmoni med den naturliga livsordningen. Den biologiska medicinen bygger bl.a. på antagandet att livet styrs av krafter, lagar och en verklighet som ännu är långt ifrån känd, utforskad och klarlagd i alla sina livsnödvändiga detaljer. Ett harmoniskt liv i full hälsa låter sig inte rutas in i ett snävt industriellt, miljöhotat och exakt vetenskapligt mönster. Men liksom naturen i övrigt har starka krafter till självläkning då giftbelastningen minskar —t.ex. självreningen av våra sjöar då giftutsläppen upphör — strävar den mänskliga organismen till hälsa och helhet då betingelserna härför görs gynnsamma. Men det måste göras, och det kan göras bl.a. på hälsohemmen. Det är mot bakgrund av denna uppfattning om naturen och människan som den biologiska medicinen har utvecklat sin metodik och sina läkemedel. De människor som är utbildade i de konventionella medicinska tänkesätten och metoderna — särskilt då läkare och vårdpersonal — och som är helt vana vid att tänka och handla efter de skolmedicinska reglerna, har naturligtvis mycket svårt att acceptera de biologiskt medicinska principerna. Då tycks det vara mycket lättare för lekmän att förstå logiken och konsekvensen i de biologiska behandlingsoch läkemetoderna. Detta bekräftas också genom det kraftigt ökande intresset hos allmänheten för biologisk medicin och alla de såväl gamla som nya behandlingsmetoderna inom ”den fria vårdsektorn”. Skall man som politiker ta ställning till aktuella motioner tror jag inte att man skall gå till en läkare och fråga: Hur skall jag ställa mig i denna fråga? Läkarna kommer ännu inte på lång tid att vilja acceptera de här naturenliga metoderna, i varje fall inte i sitt eget handhavande av sjuka människor. Här gäller det för politikerna att i stället fråga folket där hemma hur de vill ha det och arbeta för deras känsloinriktning. Man bör alltså i detta fall ha mod att rösta efter en djupare egen övertygelse och efter uppfattningen hos folket på hemmaplan och inte nödvändigtvis följa vad i och för sig mycket lärda och duktiga läkare säger. Ett av de viktigaste momenten inom sjukvården är att fastställa vilken sjukdom eller skada som patienten lider av. I detta avseende är — åtminstone då det gäller rent kroppsliga fel — lasaretten naturligtvis suveräna med all den utomordentliga analysutrustning som finns tillgänglig där. Utan rätt sjukdomsdiagnos är det ju inte möjligt att ge rätt behandling. Attställa rätt diagnos är för utövarna inom ”den fria vårdsektorn” ett stort problem. Många synes vara förhållandevis skickliga att finna sjukdomens grundorsaker — trots enkla medel och metoder — medan andra måste anses vara helt oförmögna att ställa en tillförlitlig diagnos. De senare har följaktligen inte heller en säker utgångspunkt för sin behandling. Detta är naturligtvis en allvarlig brist inom utövandet av terapi inom ”den fria vårdsektorn”, där terapimetoderna ofta kan vara mycket verkningsfulla då sjukdomen är känd. Men med sina enkla ”naturliga” diagnosmetoder, med människokännedom, intuition och erfarenhet tycks många av dem ändå finna rätt sjukdomsorsak — och rätt botemedel! Det underlättar givetvis avsevärt om sjukdomsdiagnosen är klar genom en omsorgsfullt utförd medicinsk utredning på ett modernt lasarett med tillgång till alla erforderliga tekniska hjälpmedel. Liksom inom den konventionella sjukvården finns det inom ”den fria vårdsektorn” mer eller mindre skickliga utövare av sin specialkunskap. Många har gedigen erfarenhet och är även i övrigt väl skickade att hjälpa sjuka människor till bättring och hälsa. Flera av dessa utövare är vanligen väl insatta i olika behandlingsmetoder och kan med god framgång välja rätt metod eller en kombination av medel och metoder. Det finns också ett antal utövare som — av olika skäl —inte är så kunniga och tillförlitliga. De kan ha stort intresse att vilja hjälpa sina medmänniskor, men de saknar kanske rätt psykiskt anlag och förmåga eller rätt praktiskt handlag. De som är nybörjare inom sitt fack kan rimligtvis inte ha någon patienterfarenhet att bygga på. De som har en kortvarig utbildning kan inte gärna äga så goda kunskaper som en mera välutbildad person osv. Men att underkänna vissa utövare för att de är unga och oerfarna eller på grund av kortvarig utbildning är inte riktigt. Inom den här verksamheten måste man acceptera att mycket grundar sig på verklig fallenhet för uppgiften och därmed följande intuition och — i många fall — verklig människokärlek. Det senaste är inte det minst viktiga i en så känslofylld verksamhet som sjukvård vanligen är. Men de som verkligen behöver hållas efter och avstängas från sin verksamhet inom vårdsektorn är naturligtvis de som är helt olämpliga för sådant arbete och de som främst är verksamma för att förtjäna så mycket pengar som möjligt på andra människors förhoppning om hjälp. Det är sannolikt att en ökad samverkan mellan olika samhällsorgan och den fria vårdsektorn skulle avsevärt bidra till att de olämpliga utövarna av vårdverksamhet sanerades bort. Jag har tidigare under åren förespråkat någon form av godkännande och legitimationsnivåer för de fria utövarna samt krav på kvalifikationer inom resp. branschorganisationer. Detta skulle kanske vara till hjälp när det gäller att sanera bort de olämpliga utövarna. I flera motioner och anföranden under 1970-talet har jag bl.a. också framhållit värdet av att välrenommerade utövare av naturmetoder knyts fastare till den konventionella sjukvården. En idealbild som jag har försökt utmåla vore att legitimerade läkare bl.a. vid lasarett och hälsocentraler gavs bättre kunskaper om och förståelse för den biologiska medicinen. Härvid skulle det ankomma på resp. läkare att dela upp patientströmmen i två grupper: dels de som måste förses med konventionella läkemedel och i övrigt behandlas på konventionellt sätt, dels de som hellre bör remitteras till närbeläget hälsohem eller, varför inte, till lasarettets egen hälsoklinik för avgiftning och behandling enligt den biologiska medicinens grunder. Under försommaren i år var jag på en studieresa i Tyskland och Österrike, och jag besökte därvid åtta olika hälsohem som arbetade helt efter metoder baserade på vegetarisk kost och med biologiska medel och mediciner. Detta gav mig en bekräftelse på riktigheten av vad de som intresserat sig för de här frågorna inom vårt land tidigare har framfört men inte lyckats få gehör för med någon större framgång. Det var också en fantastisk upplevelse för mig att se hur man botade människor där, hur man botade dem varaktigt. Och sjukkassorna betalade villigt avgifterna. Orsaken till det var att patienterna verkligen blev varaktigt friska. Jag sade tidigare att ett lasarett bör kunna skicka vissa patienter till exempelvis en hälsoklinik inom lasarettsområdet, där ”duktiga syster Stina” tar hand om dem och med fasta och annan avgiftning får dem att komma i ett normaliserat och bra utgångsläge och därefter hjälper dem in på en ny väg till hälsa. För att anknyta till detta vill jag nämna att man vid ett mycket stort lasarett i Mänchen hade just en sådan specialklinik inom området. Man kallade den för ”salladssjukhuset”. Dit skickades fler och fler av de tidigare konventionellt behandlade patienterna. I den takt som man gjorde människor friska på det här salladssjukhuset skickade man snabbt dit nya patienter. Många av läkarna och vårdpersonalen inom de övriga delarna av lasarettet önskade att de skulle få lära om och att de därefter skulle få tjänstgöra på det här ”salladssjukhuset”. Varför skulle vi inte kunna få någonting sådant också i Sverige? För att få ökade kunskaper om vilka naturmedel och naturmetoder som är verkningsfulla bör en centralt uppföljd provning av de olika medlen och metoderna äga rum. Detta har jag framfört i en av mina motioner. Frågan om naturmedel, naturmediciner och icke-konventionella behandlingsmetoder är ju på sätt och vis av stor folkpsykologisk betydelse. Det är så många människor som tror på metoderna och som hoppas mycket av dem, så det vore verkligen värdefullt att få utrett i vad mån de är verkningsfulla. Det behöver man inte ovillkorligen göra i den form som jag har förespråkat i min motion nr 1979/80:1651, där jag talar om ett center för en mer kliniskt inriktad försöksverksamhet än den som förekommer vid något av de vanliga hälsohemmen. En sådan försöksverksamhet avseende kost, naturmedel och naturmetoder skulle kunna bli en förhållandevis pålitlig källa till kunskaper i dessa angelägna frågor. Där skulle man kunna få bekräftelse på vad som är verkningsfullt eller inte bland alla de metoder som nu används fritt inom landet. Det skulle också kunna leda till att vissa medel och metoder kunde rekommenderas till ökad användning men även till att verkningslösa medel och metoder skulle uppmärksammas — det sista är inte minst viktigt. Men det är, som sagt, inte nödvändigt att upprätta något dyrbart och koncentrerat center för detta. Det finns redan flera mindre försöksplatser ute i landet som skulle kunna uppmärksammas och studeras i positiv mening. Vi hart.ex. de välrenommerade hälsohemmen Tallmogården, Alfta Kurhem och Föllingegården med läkarna dr Aly och dr Hamberg. Där kan man bättre än man gjort hittills följa upp kostfrågorna och den allmänna biologiska medicinen. Man kan nämna akupunktören Stefan Kosic i Stockholm som är både teleingenjör och akupunktör och har en, det vågar jag säga, mycket förtroendeingivande erfarenhet och anläggning för akupunkturbehandling och akupunkturexperiment. Vidare har vi den som jag vill kalla för svensk mästare i vitlöksterapi, Alma Nissen, på Brandals Hälsohem i Södertälje. Hon är specialist på behandling med vitlök och på behandling enligt andra mycket enkla och billiga metoder. Ett otal patienter har vittnat om hennes framgångar. Hon är mycket uppmärksammad i Danmark just nu och får framträda i radio och TV med sina idéer, men i Sverige har hon inte uppmärksammats. Vi har antroposofernas förhoppningsvis blivande anläggning Vidarkliniken i Järna, där man kan arbeta med den antroposofiska medicinen. På så vis kan man alltså sprida ut en mera kontrollerad och uppföljd försöksverksamhet över landet. Arbetet kan ledas av kända och intresserade vetenskapsmän som professorerna Lindahl och Öckerman m.fl. En viss positiv uppföljning av sådana förstående läkare, efter medverkan och klartecken från socialstyrelsen, är vad som nu främst är av nöden. Det skulle inte behöva kosta så mycket pengar. Den holistiska synen — helhetssynen — på den sjuka människan är vad som ovillkorligen måste tillkomma i den svenska sjukvården. Detta kan man snabbast och enklast åstadkomma genom att vara generös mot de människor som arbetar seriöst inom den fria vårdsektorn, bl.a. på hälsohemmen. Att på sätt som föreslås i motionen söka ut de bästa medlen, metoderna och kostsammansättningen, såsom den tillämpas inom den fria vårdsektorn, och föra dessa erfarenheter ut till människorna kan leda en god bit mot målet ”varje hem ett hälsohem”. Jag finner, herr talman, att utskottet visserligen har uttryckt sig förhållandevis välvilligt och positivt i dessa frågor, men innehållet i utskottets sammanfattning är ändå mest en uppräkning av sådana metoder som försöksvis redan tillämpas och studeras i landet, dock inte i särskilt betydande omfattning. Det är alltså mest fråga om en uppräkning av enskilda aktiviteter som i många fall har startats och genomförts av enskilda personer. Myndighetsoch riksdagsinitiativen är inte så imponerande. Herr talman! Till slut är det angeläget att pröva riksdagskollegernas inställning till bl.a. hälsohemmen. Jag ber därför att få yrka bifall till motionerna 1979 80:1651, 1979/80:1658.

Herr talman! De här frågorna har diskuterats många gånger tidigare i riksdagen. Bl. a. Anders Gernandt och jag har samtalat om dem. Jag skall därför försöka att fatta mig kort. Utskottet anser att det är bra att ta till vara verksamma metoder inom vad man kan kalla för den traditionella medicinen, folkmedicinen eller den biologiska medicinen. I utskottet har vi inga förutfattade meningar om att det här skulle vara sådant som man över huvud taget inte skall ägna sig åt. I den mån det finns någonting i de här metoderna som är bra skall det tas till vara. Det är mycket möjligt att det finns, eftersom det ibland är fråga om läkemedel eller metoder som man har använt under många år. Men vi går naturligtvis inte så långt som Anders Gernandt, som i en tidigare motion sade sig vara anhängare av i stort sett allt det som socialstyrelsen var skeptisk mot. Det räcker inte för oss, utan vi menar att skall man satsa på en metod så bör det finnas bevis för att metoden är bra — och med bevis menar vi då att det på något sätt skall kunna styrkas genom vetenskaplig undersökning. Vi har inte någon anledning att ställa lägre krav när hälsohemmen och förespråkarna för naturmedicinen framträder med anspråk på att ha förmåga att bota sjukdomar än vi har på sjukvården i övrigt. Jag vill reagera när Anders Gernandt säger: Skall man ta ställning till vilka metoder som är bra, då skall man inte gå till vetenskapsmännen eller läkarvetenskapen och fråga utan då skall man gå och fråga folk på hemmaplan vad de tycker om olika sjukvårdsmetoder. I nästa ögonblick säger han att vi måste acceptera människor som ägnar sig åt sjukvård, även om de inte har någon större utbildning eller erfarenhet, om de har en verklig fallenhet eller intuition. Däremot skall man avvisa dem som bara är ute för att tjäna pengar. Ja, men hur skall man då göra åtskillnad? Vem skall stå för bedömningen? Om någon är skicklig på att tjäna pengar är det antagligen en person som lyckats få stöd av rätt mycket folk. Och vi vet att medicinens historia är full av människor som har lyckats att under ganska lång tid lura godtrogna sjuka att de har en undergörande medicin. Den svenska sjukvårdspolitiken bygger på att den som framträder och åtar sig att bota sjukdomar skall — i synnerhet om det sker med finansiering av allmänna medel — ha en godkänd utbildning och behandla människor på grundval av vetenskapens nuvarande ståndpunkt. Det är en hållning som vi gör klokt i att hålla fast vid. Vi skall inte lämna fältet fritt för den som för tillfället har lyckats skaffa sig en viss popularitet som hälsoprofet i sin egen bygd. Man kan f. ö. notera något som är typiskt — om en professor eller läkare skulle uttala sig positivt om hälsohemmens metoder, då drar man sig inte för att använda professorstiteln som ett tecken på att en metod är bra. I övrigt skall man alltså inte, enligt Anders Gernandt, vända sig till läkarvetenskapen. Det är bara när den godkänner Anders Gernandts metoder som den duger att åberopa. Så kan vi inte här i huset sköta seriös sjukvårdspolitik. I motionen säger Anders Gernandt något som jag tycker är mycket bra och som han också sade här i debatten, nämligen att de metoder han talar för skall vara komplement till den offentliga moderna sjukvården, inte en ersättning. Det är bra. De flesta av de här metoderna är ju oskyldiga, utom i ett avseende, nämligen att det finns risk för att de lockar bort människor från den sjukvård som de behöver enligt den vanliga vetenskapen. Så blir det naturligtvis om man riktar en mycket hård kritik mot sjukvården och säger, som man gör i motionen, att ett ”antal vetenskapliga experter under senare tid har påvisat att den konventionella medicinen har en förhållandevis låg verkningsgrad i vad gäller att bota sjukdomar och mycket låg effektivitet med avseende på förebyggandet av sjukdomar”. — Så står det i motionen. Om man går ut med den typen av propaganda riskerar man att människor går till olika typer av naturdoktorer i stället för att gå till sjukvården med sina problem. Och i så fall kan skadeverkningarna bli omfattande. Jag skulle därför vilja varna för den sortens förkunnelse. Det är f. ö. inte sant att den moderna vetenskapliga medicinen har låg effektivitet när det gäller att förebygga sjukdomar. Jag skulle kunna räkna upp en rad allvarliga sjukdomar som har utrotats just tack vare den moderna vetenskapen och dess förebyggande insatser. Jag behöver bara nämna polio och tuberkulos, två stora folksjukdomar. Det finns naturligtvis åtskilliga andra. Det är meningslöst förtal av sjukvården att föra sådana uppfattningar till torgs. Det ligger däremot en del i den kritik som Anders Gernandt har framfört, både i dag och tidigare, nämligen att den offentliga sjukvården har blivit mycket teknisk. Den kännetecknas av stora sjukhus, och omsorgssynpunkterna har ibland kommit i kläm. Men jag tror att man, om man skall vara rättvis, måste erkänna att den offentliga sjukvårdens företrädare numera är på det klara med detta och att här är en rörelse i annan riktning. Jag behöver bara nämna sådana saker som den ökade satsningen på primärvård, på kontinuitet i sjukvården, på lagarbete, förslag som riksdagen många gånger har behandlat och nu på senare tid ställt sig bakom. Anders Gernandt framställer det som om det finns en motsättning mellan kemiska medel och naturmedel. Det låter sig naturligtvis sägas att naturmedel inte har några skadliga verkningar, om man — som herr Gernandt sade — väljer rätt medel och rätt dosering. Men det gäller ju alla mediciner. Väljer man rätt medel och rätt dosering, har de inga skadliga verkningar, i varje fall har de inga skadliga verkningar som står i orimligt förhållande till de positiva verkningarna. Men det är också sant att naturmedel som är olämpligt valda kan ha minst lika skadliga verkningar som syntetiska medel. Det finns ju syntetiska medel som har samma sammansättning som naturmedel. Hela den här uppdelningen i två olika sorters mediciner är, skulle jag vilja säga, tillkommen i något slags ideologiskt propagandasyfte, och den är inte särskilt meningsfull. När man arbetar för en bättre sjukvård — som jag föreställer mig att vi alla gör här — finns det ingen anledning att på förhand avvisa olika metoder, utan alla metoder skall prövas med öppet sinne. Visar det sig att de ger bra resultat, skall de användas. Hälsohemmen har möjlighet att bli registrerade som konvalescenthem. Då kan man också få ersättning från den allmänna försäkringen för vistelse där. Intressanta forskningsresultat åberopas, både i motionerna och i utskottets betänkande. Det finns ingen anledning att vara onyanserat negativ till hälsohemmen. Utskottet säger därför i betänkandet att vi tycker det är bra att den här aktiviteten förekommer och att man rent allmänt ger information som syftar till bättre kostvanor och bättre motionsvanor. Men vi är inte nu beredda att ställa oss bakom någon särskild kostterapi, som föreslås i motionerna, utan vi anser att man måste ha ett bättre underlag. Socialstyrelsen är också i färd med att ta fram ett sådant. Det får vi alltså vänta på.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
Herr talman! Det är väl inte så stor anledning för oss att debattera dessa frågor så mycket och så ingående. Jag skulle vilja svara på några av de saker som Gabriel Romanus anförde. Men det är litet svårt att svara på dem, för han har inte utgått riktigt från de verkliga ord som jag använde i mitt anförande. Därför har jag blivit tveksam i fråga om hur jag skall svara. När det gäller naturmedel har man utomlands funnit att det helt enkelt inte går att ställa samma krav — bl.a. blindtest och dubbelblindtest — på naturmedlen. Det är svårt att göra sådana test på vegetabilier som kost. Detta gäller f. ö. en del andra naturmedel och metoder också. Man får antagligen finna sig i att acceptera en lägre kravnivå för naturmedlen. Jag har sagt — på mer eller mindre allvar — att om man ger en människa ett löv och hon blir frisk av det lövet, bör hon rimligtvis få ha det lövet, även om det inte kan bevisas så mycket kring det. Men med den sjukdomssituation som råder och med en så pass smal marginal som det nu är mellan vardagsnivån och sjukskrivningsnivån — om jag får uttrycka mig så diagrammässigt — bör vi göra allt vi kan för att försöka höja hälsonivån, och med uttalandet om läkarnas och lasarettens förebyggande verksamhet avser jagsituationen i våra dagar. Att man tidigare har lyckats avskaffa malaria och vissa andra svåra sjukdomar är enastående fint och förtjänstfullt. Men hur mycket gör man i dag för att förebygga sjukdomar? Gabriel Romanus undrar också hur jag ställer mig till professorstiteln. Ja, man fäster sig naturligtvis vid de professorer som har ägnat sig åt den biologiska medicinen och hoppas innerligt att många, många fler professorer och läkare skall våga sig på att studera det området och kanske bli övertygade. Den fria vårdsektorn bör kunna självsaneras genom att man ägnar sig litet mer åt att försöka få fram legitimationsnivåer, certifikat och annan dokumentation på genomgångna utbildningar samt tillhåller de olika branschföreningarna att ställa krav inom sina organisationer, så att det kan utvecklas en sorts diplomverksamhet. Gabriel Romanus och jag skulle kunna prata om det här hela kvällen, men det för inte frågan något nämnvärt framåt.
Herr talman! Nej, vi skall nog inte tala om det här ämnet hela kvällen; det tycker inte jag heller, herr talman. Jag försöker uttrycka mig kort och koncentrerat. När Anders Gernandt tar upp frågan om vetenskaplig granskning av hälsometoderna och säger att man där inte kan arbeta med dubbel blindtest som när man prövar läkemedel, tror jag att han har missförstått vad vetenskap är. Det är inte så att man för att göra en vetenskaplig prövning alltid måste använda dubbel blindtest. — Det är också ett sådant där slagord som förts fram från dem som är förespråkare för den biologiska medicinen. Det är klart att man inte, när man diskuterar olika operationsmetoder eller olika arbetsmetoder, alltid kan använda dubbel blindtest, utan det är bara när man testar exempelvis en typ av piller mot en annan typ av piller eller läkemedel i snäv mening som man kan göra det. Man behöver ju inte säga farväl till vetenskapen bara för det. Vad det handlar om är, att det måste vara en vetenskaplig dokumentation. Om man med en sådan kan visa att hälsohemmen är bra, skall vi naturligtvis använda dem. Det finns tecken som tyder på att de har gjort nytta i vissa sammanhang, men de är inte något universalmedel. Vad man vänder sig emot hos många av hälsoprofeterna är, att de tror sig ha ett undermedel, som hjälper mot i stort sett allting. Dessutom klassar de ner annan sjukvård och säger att den bara ägnar sig åt symtomen och inte åt att bota, medan de själva bygger upp kroppen osv. Även den moderna vetenskapen försöker arbeta uppbyggande. Hela den upplysningsverksam het om bra kost, motion osv., som vi från samhällets sida nu satsar på, bygger på vetenskapliga rön. Det är ingen motsatsställning där. Det är inte alls så att den moderna medicinens förebyggande verksamhet ligger långt tillbaka i tiden och att det bara är malaria och andra klassiska infektionssjukdomar som den har avskaffat. Man arbetar fortfarande med att få fram nya vacciner. Och fortfarande vaccineras massor av människor i Sverige varje år. De största insatserna för bättre folkhälsa har inte gjorts av någon skola inom hälsobranschen utan av det som Anders Gernandt så föraktfullt kallar för sjukhusmedicinen.
Herr talman! Gabriel Romanus räknar upp en hel del aktiviteter, som han anser bör klarläggas för att man skall få reda på om de här ickekonventionella metoderna är effektiva eller inte. Han säger att det därvidlag finns många frågetecken. Men det är ju just för att få svar på dessa frågor som jag har motionerat om en sorts utredningscenter eller — om man så vill — en decentraliserad verksamhet för att pröva metoderna i syfte att bl.a. Gabriel Romanus skall få reda på om de är verkningsfulla eller inte. Gabriel Romanus sade tidigare att jag påstått att man inte skall gå till läkare och professorer och fråga om de alternativa metoderna utan att man skall fråga vad folket tycker om dem. Jag formulerade mig inte så i mitt anförande. Jag sade att man skall ha mod att själv ta ställning i denna fråga, eftersom läkarna och vetenskapsmännen ännu inte är inne på linjen att dessa metoder skall släppas fram. Vad jag föreslagit är att dessa metoder för folkets bästa skall prövas — jag har inte skrivit användas. Motionen går ut på att dessa metoder skall prövas och att man kliniskt och i mer organiserade former än hittills skall studera metoderna för att sedan för folket tala om huruvida de är verkningsfulla eller inte. Det är ett sätt att få reda på om det verkligen är någon mening med att, som nu är fallet, tillåta användning av en kolossal mängd olika behandlingsmetoder.
Herr talman! Nu verkar Anders Gernandt något mindre ambitiös. När man hörde på hans första anförande kunde man få intrycket att det var klart att de här metoderna var bra — det var ingen ände på deras välsignelser. Nu säger han bara att metoderna skall prövas. Men då tycker jag att Anders Gernandt kan vara nöjd med vad utskottet skriver. Vi pekar just på att det pågår en sådan prövning och att vi därför i dag inte kan ta ställning för metoderna.

Herr talman! Låt mig börja med några citat: ”För Sverige är de jättelika mentalsjukhusen en skamfläck. Vi har troligen det största antalet sängplatser inom mentalvården i världen, samtidigt som vi ligger långt efter när det gäller öppna och halvöppna vårdformer. Endast en ny lagstiftning kan rucka på dessa förhållanden.

Är det möjligen någon journalist i sensationspressen? Är det en bitter och besviken mentalpatient? Är det rent av någon vpk-riksdagsman, som alltjämt vill ägna sig åt den tydligen helt utopiska uppgiften att väcka något socialutskott ur det tillstånd av dolce far niente som det tycks vara den högsta strävan för dylika utskott att få befinna sig i? Den som ger denna bedömning är förre överinspektören för den psykiatriska vården i landet, Lars Lindhagen. Och han har både underlag för och anledning att tala som han gör. Ingenstans i det svenska samhället kan man uppleta en sådan grad av efterblivenhet och en sådan bild av mänsklig förnedring som just inom den psykiatriska vården. Det är en efterblivenhet på alla plan. Det är en rättslig efterblivenhet, ty ingenstans i något jämförbart land har man ett sådant rättsligt godtycke och så frikostigt utformade tvångslagar. Det är en vetenskaplig efterblivenhet, för knappast någonstans i världen betraktar man i dag som tidsenliga de 1800-talsmässiga fördomar vilka alltjämt lärs ut som de dominerande sanningarna inom svensk psykiatri. Det är en organisatorisk efterblivenhet, för ingenstans har program och önskemål om förnyelse gett så ringa genomslag i psykiatrin som i Sverige. Och det är en politisk efterblivenhet, för knappast någonstans kan man finna motsvarigheten till den medvetna passivitet och likgiltighet som denna fråga om psykiatrin och dess reformering har mött inom Sveriges riksdag och inom riksdagens socialutskott. När man följt den politiska diskussionen om psykiatrireformen i Italien, sett dess nya lagstiftning, tagit del av den vetenskapliga diskussionen och reformens radikala och genomgripande Nr 22 praktik — då skäms man över att vara svensk parlamentariker. Och det ger Onsdagen den anledning att peka på ett annat avsnitt av den svenska efterblivenheten, 12 november 1980 nämligen den att riksdagens socialutskott i sin cynism och likgiltighet nu kommit ända därhän att man där inte ens förstår att skämmas över sin Psykiatrisk hälso passivitet. och sjukvård År efter år svarar socialutskottet med samma ytliga, mekaniska upprepm.m. ningar i den här frågan. Man hänvisar till sittande utredningar, till framlagda teoretiska program. Riktningen skall vara mindre institutioner, sektorisering, mer öppen och halvöppen vård osv. Men hur är det i verkligheten? Inom den psykiatriska sektorn vårdas nu ca 37 000 människor på olika institutioner. Inte mindre än 25 000 av dessa befinner sig på något av des.k. mentalsjukhusen, ca 9 000 vid mindre sjukhus och ca 2 500 på psykiatriska kliniker. Vad visar detta? Det visar att alla ord under 1970-talet till trots har egentligen ingenting hänt. Av alla de fromma ord, med vilka socialutskottet och andra instanser under hela detta årtionde dolt sin egen handlingsförlamning, har inget verkligt väsentligt blivit materialiserat. Tusentals människor har vårdats och vårdas fortfarande på institutioner utan att vara i behov av det. Den mest grundliga undersökningen om detta visar att på Långbro och Norrtull år 1975 var 54 96 av patienterna inte i behov av behandling på sådana institutioner. Och hela 35 96 av de intagna var över huvud taget inte i behov av någon institutionsvård alls. I all sin skrämmande absurditet visar dessa siffror på tillståndet och nivån inom svensk psykiatri. Det är sant att det har gjorts små, oftast halvhjärtade, men mycket uppmuntransvärda försök att förändra denna bild. Under motstånd har enskilda företrädare för nya idéer sökt skapa nya behandlingsformer och lätta på tvånget, förnedringen och neddrogningen. Men den dominerande bilden kvarstår ändå efter alla dessa år. Och man kan ställa frågan: Hur går det för den oändligt långsamt spirande förnyelsen på den här sektorn i den ekonomiska och sociala kris som nu utvecklas i det svenska samhället? I socialutskottets flödande ordrikedom framgår inte att det är ekonomisk kris, och problemet tas följaktligen inte upp. Men vem, kan man fråga, är det som får maka åt sig när det skall sparas och stramas åt? Vem, om inte just exemplen på det nya, på det experimentella, på reformerna? Och vad är det som befästs i sådana tider, om inte just det redan etablerade, de gamla institutioner som redan finns? Hur var det vid Danderyd, där just den öppna sidan drabbades? Hur var det i Säter, där planerna på att bryta ner skräckinstitutionen fick skrinläggas? Och hur blir det när resurserna skall skäras ner — vilket, såvitt jag förstår, är mycket sannolikt? Vad blir det av förnyelsen inom psykiatrin, ifall regeringen skall dra in bidrag på 775 milj.kr. till mentalvården? Vad anser socialutskottet om detta? Det är en brännande aktuell fråga. Vilka problem förutser man och vad vill man göra? Om detta säger man i betänkandet ingenting. 75 Sverige tycks vara helt unikt när det gäller psykiatrisk tvångslagstiftning. Ett övermått av tvång och gamla tunga institutioner, det är svensk psykiatris varumärke. Varje år sker 11 000 förstagångsintagningar och totalt 20 000, återintagningar inräknat, med tvång. Detta är helt abnorma siffror. Ingen annanstans — såvitt jag känner till — har man sådana psykiatriska tvångslagar. Det finns förvisso kritik att rikta mot många länder på det här området. Men Sverige tycks befinna sig i en särställning, därför att man här så ytterligt enkelt kan tvångsinta människor. Hela lagstiftningen är uppbyggd på ett annat sätt än i de flesta andra länder. Man har den s.k. terapeutiska indikationen, och man har momentet om omhändertagande, när någon är störande för omgivningen. Varje människa kan på ett lättvindigt sätt initiera tvångsomhändertagande av någon bland sina nära anhöriga. Detta producerar en fullständigt pervers frekvens av tvångsomhändertaganden av människor, av vilka många över huvud taget aldrig skulle ha omhändertagits och av vilka de flesta dessutom drabbas av destruktiva verkningar just på grund av tvångsbehandlingen. Man kritiserar här i landet bl.a. att psykiatrin it.ex. Sovjetunionen i vissa fall missbrukas vid tvångsomhändertagandet av besvärliga samhällsopponenter. Den kritiken är befogad, och den skall föras fram. Men det handlar i detta fall om sammanlagt ett 30-tal personer, om man får tro uppgifterna från en kvalificerad politiskt oppositionell, historikern Roy Medvedev. Samtidigt är den allmänna frekvensen av tvångsinspärrningar i förhållande till befolkningsunderlaget långt högre i Sverige än i Sovjetunionen, där inriktningen ligger mycket klarare på öppna vårdformer. Tusentals besvärliga, mot sin omgivning oppositionellt reagerande människor berövas genom den svenska guttaperkalagstiftningen sina medborgerliga rättigheter och försätts i ett tillstånd av grov rättslöshet. Detta förbigår frihetsvännerna här i landet alltför ofta med en generande tystnad. Och socialutskottet förbigår det med tystnad. Man hänvisar återigen till utredningsarbete. Men man blundar för att alla hittillsvarande tendenser och hittillsvarande diskussion pekar på att en ny lag blir lika vidsträckt och lika godtycklig som den gamla. Varför gör ni då ingenting? Varför kunde ni åtminstone inte vid dagens behandling av föreliggande betänkande säga att tvånget måste drastiskt reduceras och att det skall vara en målsättning i det fortsatta arbetet? Så till det verkliga sorgebarnet i svensk psykiatri — själva behandlingen av människor med olika psykiska problem. När man läser utskottets betänkande är det som om man ser en värld som stått stilla i 20 år, som är totalt oberörd av vad som sker i andra länder och i den vetenskapliga forskningen. På alla håll överges nu den medicinskt och biologiskt inriktade psykiatrin. I Italien har den istort sett krossats av den genomgripande psykiatriska reformen. De nya rönen beträffande det mänskliga psykets uppkomst och karaktär slår mer och mer undan all grund för det synsätt som lärs ut inom traditionell svensk psykiatri. Man får snarast intrycket att det här i landet sker en rörelse i rakt motsatt riktning. Efter en kortvarig tendens av öppnare och mer beteendevetenskap lig inriktning marscherar återigen de mest vulgära kemiska och biologiska Nr 22 teorier framåt. Den skrämmande tilltron till kemiska droger — de flesta Onsdagen den obehövliga och många öppet skadliga — befästes. Man laborerar med 12 november 1980 1800-talstankar om biologiska och genetiska orsaker till psykiska problem och störningar. Och dessa tankar skiner igenom litet grand t.o.m. i socialutskottets betänkande, som annars är helt fritt från åsikter och ställningstaganden.

Herr talman! När man lyssnar på Jörn Svensson skulle man kunna få intrycket att utskottet och motionärerna är väldigt oense. Och det kanske vi är då det gäller tonfallet, då det gäller de färger som vi beskriver läget med. Det kanske också är så, att Jörn Svensson har en starkare övertygelse om vad som är rätt då det gäller de olika vetenskapliga uppfattningarna om psykiatrisk behandling. 79 Men om man håller sig till det som riksdagen beslutar om är skillnaderna inte så stora. I utskottets betänkande hänvisar vi framför allt till de riktlinjer för 1980-talets psykiatriska vård som socialstyrelsen nu har tagit ställning till och som Jörn Svensson, såvitt jag kunde uppfatta, över huvud taget inte berörde i sitt anförande. Jag tyckte att jag lyssnade uppmärksamt, men jag hörde ingenting om dessa riktlinjer — jag hörde bara Jörn Svensson tala om hur bedrövligt han anser att läget är. Men vi i utskottet hänvisar alltså till det programmet, och om jag tolkar Jörn Svensson riktigt, är det väl så att han egentligen tycker att programmet pekar i rätt riktning. Han är inte nöjd med takten i utvecklingen, och han vill att riksdagen också skall ta ställning till olika vetenskapliga skolor när det gäller behandlingen. Meni fråga om det program för den psykiska vården under 1980-talet, som socialstyrelsen har antagit, och som utskottet hänvisar till, har Jörn Svensson egentligen inte så många invändningar, annat än att han anser att det bör gå fortare. Och om vi ser på den partimotion från vänsterpartiet kommunisterna som Jörn Svensson yrkade bifall till, finner vi att den innehåller krav på ett handlingsprogram i 15 punkter. Jag har tittat på dessa 15 punkter, och såvitt jag kan finna pågår det på 14 av punkterna arbete i den riktning som vpk har begärt. På den femtonde punkten — avgiftsfri sjukvård med tvingande ansvar för sjukvårdshuvudmännen att ge god vård till alla grupper i samhället — delar riksdagsmajoriteten inte uppfattningen att den öppna sjukvården skall vara avgiftsfri. När det däremot gäller en lagstiftning som ålägger sjukvårdshuvudmännen ett ansvar, finns det ett utredningsförslag med just denna innebörd som nu är ute på remiss. Man kan därför säga att det pågår arbete på 14 1/2 av de 15 punkterna. Då borde inte Jörn Svensson vara så oerhört missnöjd, även om han naturligtvis alltid kan önska att det bör gå fortare. Läget är likadant när det gäller den andra motionen som har väckts av vpk och som mera speciellt handlar om tvångsbestämmelser. Alldeles nyligen har en utredning tillsatts som just har till uppgift att gå igenom hela lagstiftningen om tvång inom den psykiatriska vården och arbeta för ökad rättssäkerhet. Mycket av det som Jörn Svensson här säger, och av det som står i motionen, kan jag instämma i. Som han själv påpekade skiljer det sig fördelaktigt från den uppfattning som hans partivänner har i de länder där kommunisterna har makten. De har i stor utsträckning en annan inriktning på den psykiatriska vården vad gäller rättssäkerheten. Det pågår alltså en utredning om just tvånget inom den psykiatriska vården. Vänsterpartiet kommunisterna är representerade i utredningen och kan där arbeta för de krav som finns i denna motion. Jag har, som jag sade, sympati för många av kraven, bl.a. för kraven på minskat tvång, större rättssäkerhet, prövning i rättslig instans, rätt till ombud och över huvud taget en mer demokratisk vård. Jag hoppas att utredningen kommer att leda fram till ändringar av lagstiftningen på dessa punkter. Men det finns inte något behov av att just nu spela upp motsättningarna — det gagnar knappast detta arbete. En stor del av kritiken mot den psykiatriska vården riktar in sig på Nr 22 användningen av läkemedel. Det är klart att det i Sverige har funnits en tendens att använda framför allt lugnande medel i alltför stor utsträckning. Det har socialstyrelsen försökt ingripa mot. Men kritik mot användningen av läkemedel kan också få den bieffekten, att människor som behöver medicin inte vill ta denna och av den anledningen blir sämre. Det har skett på andra vårdområden — jag kan hänvisa till den debatt vi nyss hade om naturläkemedel. Jag är därför glad att Jörn Svensson erkände att mediciner kan vara till nytta inom den psykiatriska vården. Jag är inte någon medicinsk expert, men det har sagts mig att just när det gäller depressioner har det skett vad som närmast kan betecknas som en revolution inom den psykiatriska vården tack vare läkemedlen. Att ge människor med psykiska sjukdomar intrycket att det är betydelselöst eller mindre väsentligt att de tar sin medicin, är direkt farligt för deras liv och hälsa. Jag beskyller inte Jörn Svensson för att göra det, utan tvärtom tar jag fasta på hans uttalande att mediciner inom den psykiatriska vården kan vara till nytta, om de används med förstånd och på rätt sätt. Och de skall naturligtvis inte leda fram till någon passivitet när det gäller vården eller de sociala insatserna i övrigt. Jörn Svensson berättade om tre fall. Om den bild som han gav är riktig, är det klart att man som lekman måste ställa sig kritisk. Men jag tror inte att Jörn Svensson menar eller begär att vi här skall diskutera dessa fall. Vi vet ju inte om bilden är den riktiga. Jag tror inte att ens Jörn Svensson — även om han har läst mycket om den psykiatriska reformverksamheten i Italien och på andra ställen — är kompetent att fälla de kategoriska domar som han här gjorde över vårdinsatserna i dessa fall. Jag tyckte att de förklaringar som han hade till dessa människors psykiska problem verkade en aning förenklade. De kan vara riktiga, men det kan finnas andra orsaker som Jörn Svensson inte kan bedöma. När det gäller bedömningen av såväl naturmedel och THX som psykiatriska sjukdomar tro jag att vi politiker gör klokt i att hålla oss till det som är vår uppgift, nämligen att ta ställning till lagstiftning och politikens allmänna inriktning och inte tro att vi är kompetenta att bedöma sjuka människors situation i enskilda fall. Jörn Svensson frågade: Varför görs det ingenting? Varför har socialutskottet ingen mening? Här är det en hotande situation för ekonomin — vad tycker ni om det? Varför är det som socialutskottet säger så intetsägande? När det gäller ekonomin inom sjukvården vet vi att det är landstingen som avgör hur man mera i detalj skall satsa sina resurser. Men vi vet också att det har varit en konsekvent linje såväl från staten — riksdagen och regeringen — som från landstingen att under en följd av år sätta tre områden främst i utbyggnaden. Det är den öppna vården, långvården och den psykiatriska vården — det gäller både personalresurser och ekonomiska resurser i övrigt. Vi har ingen anledning att ändra oss på den punkten. Vi tycker att det skall vara så även när det är ont om pengar.

Psykiatrins arbetsuppgifter omfattar alltså förebyggande insatser, både gentemot individer och miljöer, behandling, omvårdnad, utbildning och naturligtvis forskning och utveckling. Jörn Svensson anser sig kompetent att sätta betyg på den svenska forskningen och säger att den är totalt under isen. På den punkten har han högre tankar om sig själv än vad vi har som sitter i socialutskottet. Vi menar att det är en naturlig arbetsfördelning på sjukvårdens område — här lika väl som i fråga om naturmedel eller andra vårdformer — att riksdagen förlitar sig på våra fackorgan när det gäller en vetenskaplig bedömning. Vi försöker naturligtvis att ta del av den debatt som förs. Men huvudregeln är att vi utgår från den bedömning som görs av socialstyrelsen och av de vetenskapliga institutioner vi har i samhället.

Då tror vi att riksdagen skulle behandla frågor som vi definitivt inte är kompetenta för. Det vore varken till fördel för de sjuka eller för några andra. Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag kan möjligen lägga till, att i det program som socialstyrelsen har lagt fram pekar man också på områden där man anser att det behövs ytterligare utredningsinsatser och ytterligare forskning. Det gäller fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika delar av vården — mellan psykiatrisk länssjukvård och primärvård, mellan hälsovård och sjukvård å ena sidan och socialtjänst å den andra — det gäller utvärdering av olika psykiatriska vårdmodeller, det gäller i hög grad missbrukarvården, det gäller psykoterapin och det gäller personalens uppgifter inom den psykiatriska vården. Forskningsoch utredningsarbetet kommer alltså att fortsätta. Det är möjligt att det då kommer att visa sig att en del av de uppfattningar som Jörn Svensson hävdar här med så stor självklarhet och skärpa står sig, och i så fall skall naturligtvis de åtgärder vidtas som därigenom blir aktuella.

Herr talman! Detta var en synnerligen avslöjande deklaration av Onsdagen den socialutskottets ordförande. Maken till passivitet hos en ansvarig politiker på 12 november 1980 detta viktiga område får man faktiskt leta efter. Jag kan knappast erinra mig att jag har upplevt något liknande under mina tio år här i riksdagen. Psykiatrisk hälso En huvudlinje i Gabriel Romanus hela attityd är att politikerna inte skall och sjukvård lägga sig i det här, för det har man experter som sköter. Det är de gamla hederliga konservativa experterna som har dominerat det här området i hundra år, som vi skall förlita oss på. De står för den beprövade vetenskapen. Vi skall helst inte diskutera den här saken alls, för då skapar vi sådana onödiga motsättningar. Vi skall inte diskutera medan det pågår utredningar. Men det mest beklämmande är att Gabriel Romanus tror på de pappersprodukter som har kommit fram och som visat sig ha så ringa verkan. Som jag ser det är det ytterst angeläget att diskutera just det förhållandet att inte ens dessa pappersprodukter — som uttrycker en mild och mycket försiktig reformism på det här området, en långsam reformism i jämförelse med de flesta andra länder — tycks ha utvecklingen på sin sida. På område efter område inom psykiatrin är ju tendensen att förnyelsen stoppas upp, att den får svårare villkor, att det på det vetenskapliga området är en tendens tillbaka mot ett förstärkande av den biologisk-medicinska och kemiska förklaringsmodellen. Det är den utvecklingen som oroar mig allra mest. Vi har alltså klara tendenser till att det som ändå i sin försiktiga och relativt intetsägande form har uttryckts vara de politiskt ansvarigas vilja inte tycks bli genomfört. : Gabriel Romanus är avslöjande också ur en helt annan synpunkt, som på ett skrämmande sätt visar att han har undgått att förstå vad den här problematiken egentligen handlar om. Han blandar nämligen ihop mig med Anders Gernandt — man undrar ibland vem han egentligen debatterar med. Men Anders Gernandt är inte här, Gabriel Romanus. Han talade i det förra ärendet, och det här är ett nytt ärende som inte alls handlar om samma frågor. Det handlar inte om naturläkemedel, utan det handlar om en typ av behandling som till själva sin princip och grundsats helt skiljer sig från kroppssjukvårdens. Det är klart att om jag skall opereras för blindtarmsinflammation, så kan jag inte kräva ett demokratiskt medinflytande över hur operationen skall gå till. I det stycket måste jag naturligtvis underkasta mig den sakkunnige specialistens behandling. Men det är ju en helt annan sak när jag upplever störningar i mitt själsliv, därför att dem kan jag icke komma till rätta med med mindre än att jag själv medverkar och intar en helt annan och skapande roll i processen. Detta är väl ändå någonting som har hunnit bli beprövad vetenskap ute i världen i dag. Det trodde jag Gabriel Romanus hade klart för sig. Därför är jag mycket oroad när han likställer kroppssjukvårdens villkor med psykiatrins och när han begär att vi skall underlåta att ingripa mot t.ex. tvångsmedicinering. I all sin undvikande försåtlighet var ju hans plädering bl.a. en plädering för att vi skulle tolerera tvångsmedicinering mot 83 patienters vilja. Det anser jag att man under inga omständigheter bör göra — annat än vid mycket specifika akuta orostillstånd där omedelbar fara för liv och hälsa föreligger. I sådana fall kan metoden försvaras, men icke som behandlingsmetod i den utsträckning som den nu praktiseras. Allt detta visar att Gabriel Romanus inte har förstått de kvalitativa skillnaderna och de speciella problemen härvidlag. Jag har medvetet valt att åberopa mig på förre överinspektören för den psykiatriska vården. Det är alltså i huvudsak hans värderingar och hans omdömen jag bygger på, plus en del ting ur egen fatabur, det skall erkännas. Därför tycker jag att det är felaktigt när Gabriel Romanus vill göra gällande att vi bara har olika sätt att uttrycka samma sak och egentligen vill detsamma. Vi skall bara avvakta experternas ytterligare utredning, menar han. Lars Lindhagen, socialstyrelsens förre överinspektör för den psykiatriska vården i landet, efterlyste ju så sent som i november 1979 initiativ av riksdagen. Varför händer det ingenting i riksdagen? frågar han direkt i en artikel i Dagens Nyheter. Han måtte väl ändå litet grand veta vad han talar om, eftersom han är specialist på området, vilket jag naturligtvis inte är. Hans ord må väl ändå gälla, dem kan väl inte Gabriel Romanus vifta bort. Här måste Gabriel Romanus precisera sig: Anser Gabriel Romanus att även Lindhagens uttalande präglas av överdrifter, felaktigheter och en känslomässig framställning av läget? Jag vill ställa en direkt fråga som jag önskar ett direkt svar på. Jag har det bestämda intrycket att den utredning som sitter och sysslar med tvångslagstiftningen inom psykiatrin inte kommer att lägga fram något lagförslag som på något sätt i grunden skiljer sig från den nuvarande lagstiftningen. Det kommer bara att bli smärre justeringar. Jag vill därför fråga: Är det Gabriel Romanus och socialutskottets uppfattning att det bör ske en drastisk reducering av antalet tvångsomhändertaganden eller är det det inte? Får jag till sist, innan min tid är slut, säga att vi f. n. har 20 000 tvångsomhändertaganden om året. En normal och rimlig frekvens, med normala rättsliga indikationer, vore 500-600.

Herr talman! Jag förstår att Jörn Svensson värjer sig mot att bli jämförd med Anders Gernandt, men ni är ju samma andas barn. Ni vill ju båda två att riksdagen skall ta ställning i rent vetenskapliga frågor. Det tycker jag inte att riksdagen skall göra. Vi kan diskutera vad som helst här i riksdagen, och jag har inte dragit mig för någon diskussion. Men vi bör hålla på, att ett ställningstagande till exempelvis användningen av läkemedel är något som riksdagen bör låta bli. Ni är också samma andas barn på det sättet att ni skäller på vetenskapsmän och läkare. Men är det någon som råkar göra ett uttalande som ni gillar, drar ni er inte för att åberopa den fina titeln. Anders Gernandt plockade fram en professor som har samma uppfattning som han och då är den professorn värd lika mycket som alla andra professorer tillsammans. Och Jörn Svensson kom med en f. d. överinspektör och då duger den fina titeln. Det är ett ganska märkligt sätt att argumentera på. Jörn Svensson gjorde en mycket skarp åtskillnad mellan kroppssjukvård och psykiatrisk vård. Han sade att vid den psykiatriska vården måste patienten medverka för att lösa problemen. Men det måste patienten göra även inom kroppssjukvården, för att resultatet skall bli bra. Jörn Svensson gav alltså inget bra exempel på skillnaderna mellan kroppssjukvård och psykiatrisk vård. Sedan påstod Jörn Svensson att jag skulle ha sagt att man inte skall ingripa mot tvångsmedicinering, utan att man skall ha just de regler som vi nu har. Det har jag inte alls sagt. Detta hör ju till det som vi utreder f. n. Jag är, som Jörn Svensson mycket väl vet, anhängare av en minskning av tvånget inom vården. Jörn Svensson själv sade så här: Under inga omständigheter får man ha tvångsmedicinering. Sedan lade han till: I vissa fall kan det emellertid försvaras. Det är ungefär den uppfattning jag har också — att man bör undvika det, men i vissa fall kan det försvaras. Det var ingen ände på hur avslöjande mitt anförande hade varit och vilken enorm passivitet vi i utskottet hade visat. Men Jörn Svensson vet ju att jag har varit med om att lägga fram ett lagförslag, som skulle ha förstärkt rättssäkerheten inom den psykiatriska vården. Det var inte alls bara marginaländringar, men vi ansåg ändå, att man borde fortsätta att utreda just den del som rör den psykiatriska vården. Men redan i det förslag som lades fram fanns påtagliga förbättringar av rättssäkerheten för de psykiskt sjuka — just sådana konkreta förslag som finns i er egen motion. De är väl inte bra bara när de läggs fram i er motion men dåliga när de finns i vår proposition, utan det får väl ändå räknas oss till godo att vi har lagt fram dessa förslag! De riktlinjer för den psykiatriska vården som socialstyrelsen nu har lagt fram innehåller just precis de ändringar som Jörn Svensson själv talar för. Är det inte litet svårt att blåsa upp sig till denna oerhörda indignation, när de riktlinjer som ansvariga myndigheter och utskottet ställer sig bakom är just precis de riktlinjer ni vill ha? Visserligen vill Jörn Svensson dessutom ha ett uttalande om att man drastiskt skall minska antalet tvångsomhändertaganden och frågar om jag stöder det, men jag vill för dagen inskränka mig till att säga att jag är anhängare av ett minskat tvång och vill ha preciseringar på den punkten. Men jag anser mig absolut inte kompentent att säga att bara 500-600 av de tvångsingripanden som i dag sker inom den psykiatriska vården är motiverade. Jag undrar: Vad bygger Jörn Svensson ett sådant uttalande på?

Herr talman! Detta är förvisso beklämmande. Jag försöker ställa frågor till Gabriel Romanus om var socialutskottet egentligen står och har för egentlig mening. Vad svarar han med? Jo, han svarar med att av mig begära en redovisning, som skall ge honom underlag för att bedöma huruvida tvångsomhändertagandefrekvensen i Sverige är för stor. Jag tycker att det närmast är en oförskämd behandling. Det borde ni ha tagit reda på för länge sedan, och Gabriel Romanus fråga till mig avslöjar bara att ni inte ens har intresserat er för problemet. Ni har inte tittat ut över detta lands gränser. Ni harinte gjort några jämförelser med andra länders lagstiftning. Ni intresserar er inte för frågan. Ni tycker att det är fullständigt normalt med 20 000 tvångsomhändertaganden inom mentalvården i det här landet. Det är ju vad Gabriel Romanus säger, och han försvarar envist sig och den svenska traditionella konservativa psykiatrin mot varje form av kritik på den punkten. Det tycker jag är det allra mest avslöjande. Det är Gabriel Romanus, socialutskottet och socialstyrelsen som skall inhämta ordentlig information om detta — men jag kan hänvisa er till att läsa t.ex. skrifter av professor Bassaglia, en av reformatorerna bakom den italienska psykiatriska reformen, ellert.ex. verket Psykiatrin och samhället av Giovanni Berlinguer och Sergio Scarpa. Det finns många skrifter där de här problemen diskuteras och där man kan se också hur det är i andra länder med tvångsomhändertagandena. Man kan se att det t.o.m. i Sovjetunionen — som Gabriel Romanus är så föraktfull mot — och i Tyska demokratiska republiken är en oändligt mycket lägre frekvens av tvångsomhändertagande på psykiatriska indikationer än vi har här i Sverige. Jag skall inte gå för långt i mina uttalanden på den här punkten, men jag vågar påstå att Sverige är tämligen unikt på det här området. Och det märkliga är att ni — trots påpekanden år efter år i kammaren — tycks strunta i att dra några slutsatser av det vi anför. Den stora italienska psykiatriska reformen tog fram en speciell faktor, ett speciellt intressant tema, som jag tror är försummat här i Sverige, och Gabriel Romanus senaste inlägg om vad psykiatri är och inte är, vad psykiatriska problem är och inte är, avslöjar tydligt att han aldrig har ställt sig några frågor om detta. Till skillnad från en blindtarmsinflammation eller en infektion av något slag, som ju inte är en politisk fråga, är en psykisk störning i högsta grad en social och politisk fråga. Den har med människans relationer till sin omgivning att göra, hennes relationer till medmänniskor, hennes sätt att i egen upplevelse spegla den omgivande verkligheten — dess sociala struktur, dess relationssystem osv. Däremot har mina personliga relationssystem inte någon särdeles stor betydelse för hur man behandlar min blindtarm. Det skall väl inte vara så svårt, även om vi är lekmän, Gabriel Romanus, att förstå att här finns en avgörande kvalitativ skillnad. Psykiatrin är på ett helt annat sätt än behandlingen inom kroppssjukvården en politisk fråga. Kroppssjukvården är inte en politisk fråga annat än när det gäller ekonomi och organisation. Men psykiatrin är en politisk fråga även när det gäller behandling av människor. Den skillnaden kan illustreras på ett slående sätt av att vi i kroppssjukvården ju faktiskt inte har några tvångsomhändertaganden av den typ som vissa krafter anser att man måste ha. Det är en politisk fråga hur mycket tvång, hur mycket repression, hur mycket förtryck och hur mycket tvångsmedicinering man skall tillåta. Det är alltså icke en medicinsk fråga, det är i grunden en politisk fråga och en maktfråga. Detta har italienarnas experter och reformatorer för länge sedan insett. Det var ett av Jag upprepar därför min fråga till Gabriel Romanus. Och kom nu inte med några hänvisningar eller försök att koppla ihop mig med Anders Gernandt eller några sådana tricks, utan svara äntligen rent ut — en kanske ovan situation för en politiker som skall försvara en omöjlig sak, som det här ju egentligen är. Är Gabriel Romanus för en drastisk reducering av tvångsmomentet inom den psykiatriska vården, så att det förs ned på en nivå som är en bråkdel av vad som förekommer nu — på samma sätt som har skett genom den italienska psykiatriska reformen? Är det ett politiskt mål som vore bra för den svenska mentalvården, eller tycker Gabriel Romanus att det i stort sett skall vara som nu, med några smärre justeringar?
Herr talman! Gabriel Romanus drog in mitt namn i den här debatten. Det må han gärna göra, för jag är mycket intresserad av den här frågeställningen om den svenska psykiatriska vården, som jag i likhet med Jörn Svensson tycker är felaktig i många avseenden. Han sade att Jörn Svensson och jag är samma andas barn, och det vill jag hålla med om i två avseenden i anslutning till vad som har sagts här. Det första är att den svenska psykiatriska vården sannolikt inte är vad den borde vara med hänsyn till de kunskaper man i dag har om det mänskliga psyket. Jag har också avsett att här verka litet i den riktningen motionsmässigt. Men det sköts så bra av företrädarna för vpk-sidan. Med undantag av att jag inte håller med dem om detta med arbetarinflytande — och vissa andra punkter — tycker jag att vad de säger i den här frågan är mycket vettigt. Det andra avseendet där jag anser mig vara samma andas barn som Jörn Svensson gäller när Jörn Svensson påpekar hur alldeles speciellt tomhänt i fråga om argument Gabriel Romanus är, hur Gabriel Romanus i detta fall — och kanske även i det tidigare ärendet — rör sig med tomma fraser och ibland uttryck som man får beteckna som rena fånigheter. Jag har lärt känna Gabriel Romanus som en kunnig person på dessa områden. Men det måste vara litet dåligt ställt i dag med minnet eller uppfattningsförmågan eller något annat. Det skulle kanske kunna botas med naturmedel, bättre kost eller något dylikt, så att tänkandet blir mindre beslöjat. Han har vrängt till saker och ting, och han har som sagt kommit med väldigt tomma och intetsägande repliker i frågan. Det gör mig ont att behöva säga det här, men jag tycker att Gabriel Romanus ligger väldigt lågt i dag i fråga om den kvalitet som vi skulle vilja ha fram vid den här debatten.

Herr talman! Ja, i ett avseende tror jag att jag inte är samma andas barn som Anders Gernandt och Jörn Svensson: jag har lärt mig att det inte är nödvändigt att sätta betyg på andra ledamöter här i riksdagen. Det är inte nödvändigt att säga att en annan person är fånig, kommer med tomma fraser, ligger dåligt till i debatten osv. Man måste inte redovisa alla de starka känslor 87 man har inför den som man debatterar mot. Det är bättre att överlåta betygsättningen åt dem som lyssnar. Jag skall göra det också i det här fallet. Jag tror också att det är bra om var och en får göra sina påståenden och motivera dem. Jag har inte sagt att det är helt normalt och invändningsfritt med 20 000 tvångsomhändertaganden per år, Jörn Svensson! Tvärtom har jag sagt att jag är anhängare av ett minskat tvång. Men när Jörn Svensson uttalar att vi inte borde ha 20 000 utan 500 tvångsomhändertaganden per år, är det väl inte för mycket begärt om jag begär dokumentation av honom för det påståendet? Jag är inte färdig med något uttalande om hur många tvångsomhändertaganden som vore det riktiga antalet. Jag sitter med i utredningen, vilken jag hoppas så småningom skall komma fram till ett förslag som innebär minskat tvång. Jag är inte i dag beredd att säga — och utskottet har inte heller tagit ställning till den frågan — hur drastisk den minskningen skall vara. Vi kan därför inte ge något sådant besked i dag — vi får väl be om ursäkt för det — men det är bl.a. därför vi har utredningar, för att klara ut sådana saker. Om Jörn Svensson anser sig kompetent att stå här och säga att det bara skall vara 500 tvångsomhändertaganden i stället för 20 000, är det väl inte konstigt, och inte heller för mycket begärt, att jag ber Jörn Svensson bygga under sina ståndpunkter och uttalanden, som är så tvärsäkra. Vi som inte har gjort några tvärsäkra uttalanden kan inte rimligen bli avkrävda samma typ av dokumentation. Då hänvisar Jörn Svensson till två italienska böcker. Jag måste bekänna att jag inte har läst dem, men jag får väl försöka att sätta mig in i dem — det är bl.a. sådant som utredningar är till för. Jag tycker ändå att det är litet väl magert som underlag för att vi i dag skall vara färdiga att säga att 500 tvångsomhändertaganden räcker. Det finns ingen som tycker att det är bra med tvångsomhändertaganden i vården — Jörn Svensson vet mycket väl att jaginte tycker det — men jag är inte lika säker på min sak som Jörn Svensson, när det gäller hur långt man kan komma i den vägen. I fråga om kroppssjukvård tror jag inte att Jörn Svensson är lika insiktsfull som han möjligen är beträffande psykiatrisk vård. Hans uttalanden på det området tyder inte på särskilt djupgående kunskaper.

Herr talman! Jo, det är klart att det är riktigt att av mig kräva att jag skall kunna resonera kring varför jag anser en viss betydligt lägre nivå än vad som förekommer i Sverige av tvångsomhändertagande vore rimligare. Det är i och för sig inte heller svårt för mig att göra det. Jag skall nu inte på rak arm uttala mig alltför svepande och generellt, men jag kan säga att i jämförelse med det stora flertalet länder på en social och ekonomisk utvecklingsnivå av jämförbar typ, framstår Sverige som ett helt egenartat exempel. Det är här en abnorm frekvens av tvångsomhändertaganden. Detta kan jag inte förklara — och det må vara en brist hos mig — men jag tycker det är allvarligt när inte heller socialutskottet kan förklara det. Det är också synnerligen allvarligt att socialutskottets ordförande och talesman Nr 22 av mig kräver upplysningar som han och hans utskott — som representerar en politiskt ansvarig instans, den kanske högsta ansvariga instansen på området —-inte har inhämtat. Frågar ni aldrig vad som händer i andra länder? Studerar ni aldrig den vetenskapliga, organisatoriska och politiska utvecklingen på dessa områden i andra länder? Jag får av Gabriel Romanus uttalanden och anföranden här intrycket att ni lever i en fullständigt isolerad värld, där ni har accepterat som ett givet faktum att det skall finnas en så här hög frekvens av omhändertaganden — möjligen kan den vara litet lägre och möjligen kan rättssäkerheten bli litet bättre — och att vetenskapsmännen får avgöra om den frikostiga tvångsmedicinering som nu förekommer är någonting normalt eller inte. Ni måste väl ändå fråga er vad som händer ute i världen, lyssna litet grand och känna på de vindar som blåser. Jag skall nu avsluta den här diskussionen, för jag tror inte att vi kommer längre. Jag tror att det måste till en långvarig process av självprövning hos riksdagens socialutskott och dess ordförande, innan vi kan diskutera på ett sådant sätt att vi kan börja förstå varandra. Men låt mig till sist säga följande. När jag åberopade förre överinspektören Lindhagen, så gjorde jaginte det — det skall jag tala om för Gabriel Romanus — på grund av hans höga titlar — titlar har jag i och för sig ingen vördnad för. Men när jag ser att överinspektören för den psykiatriska vården i landet ändå kommer fram till värderingar av tillståndet och tendenserna som i långa stycken stämmer överens med mina egna, tar jag det som en test på att jag ändå i de stora dragen har rätt. Jag kan naturligtvis göra omdömesfel, jag kan ha en sned värdering av saker och ting, och jag kan vara subjektiv.

Detta är vad han flera gånger har sagt, och det kom senast fram vid handikappkonferensen om mentalsjukvård och samhälle, som hölls för någon tid sedan. Han sade att det saknades politiska styrmedel och att det inte finns något politiskt grepp över dessa frågor. Psykiatrin är en alltför isolerad värld, där olika små maktgrupper har fått dominera under lång tid och där de nu i den ekonomiska krisens klimat framgångsrikt tycks kunna motsätta sig en välbehövlig reformering. Nog tycker jag att socialutskottet 89 och dess ordförande kunde anstränga sig betydligt mer än vad man gjort för att på något sätt politiskt förhålla sig till detta, politiskt värdera det och uttala som sin mening att så här får det inte vara — här måste vi skynda på med reformeringen, eftersom den f. n. inte sker på det sätt som vi skulle vilja och som vi egentligen hade avsett.
Herr talman! För det första vill jag för ordningens skull upplysa Jörn Svensson om att det är Göran Karlsson som är ordförande i socialutskottet och inte jag, även om jag talar för utskottet i det här ärendet. För det andra vill jag säga att om man gör ett kategoriskt påstående så får man acceptera att det begärs att man skall visa vad det finns för underlag för det. Jörn Svensson har gjort ett sådant påstående. Jag har inte gjort det, och utskottet har inte gjort det. Därför kan det inte begäras att vi skall redovisa något underlag för sådana kategoriska uttalanden. Det betyder inte att vi inte bryr oss om vad som händer i andra länder. Det gör vi visst det! Men nu är det ju så att vi har tillsatt en särskild utredning för denna fråga. I denna utredning är även vpk representerat. Det är denna utredning som i första hand bör studera situationen i andra länder och vilka förändringar som bör göras i den svenska lagstiftningen. Jag kan försäkra Jörn Svensson om att utredningen kommer att göra det. Vi får sedan se vad det blir för resultat. En summering av vad denna diskussion handlar om visar att den gäller tre saker. För det första handlar den om minskat tvång inom den psykiatriska vården. Det har tillsatts en utredning som skall arbeta med just denna fråga. I dess direktiv föreskrivs bl.a. att dess arbete skall syfta till att förstärka rättssäkerheten. Hur mycket utredningen skall minska tvånget vet vi inte, men vpk har möjligheter att föra fram sina synpunkter i utredningen, och ni behöver inte hetsa upp er över att vi inte ger detaljerade direktiv på den punkten. För det andra är det fråga om ett program för den psykiatriska vårdens utveckling. På den punkten finns det en skrift, utgiven av socialstyrelsen, vars innehåll i fråga om vårdens organisation Jörn Svensson inte haft mycket att invända mot. Tvärtom är de principer som där förespråkas desamma som de Jörn Svensson själv talar för. Inte heller på den punkten finns det någon anledning att hetsa upp sig. I vpk:s motion finns ett antal yrkanden på samma område. Jag har pekat på — och det har inte bestritts av Jörn Svensson — att det på alla de punkter som tas upp i motionen pågår arbete i den riktning som vpk har begärt. För det tredje har Jörn Svensson en mängd uppfattningar om vårdens innehåll och bedrivande. Men därvidlag finns det inga yrkanden från vpk, och det är därför inte stor mening i att säga att riksdagen skall ta ställning i dessa avseenden. Jag har tillåtit mig att uttala, att det är naturligt att man accepterar vetenskapens nuvarande ståndpunkt i sådana sammanhang. Det betyder inte att riksdagen skulle underlåta att ta upp frågor om tvångsomhändertagande och tvångsmedicinering. Jörn Svensson har helt rätt i att detta område skiljer sig från andra medicinska områden. Det gäller här speciella Nr 22 medicinskt-etiska problem, och det är just sådana som utredningen skall ägna sig åt. När det gäller innehållet i vården i övrigt, dvs. dennas rent vetenskapliga sida, har det inte ställts några yrkanden, och då kan man inte heller begära att utskottet skall ta ställning till det.
Herr talman! Gabriel Romanus påpekade att det inte är lämpligt att inför kammaren göra värderingar av ledamöters personliga tillstånd och agerande, och jag vill be om ursäkt för det som jag har sagt i den vägen. Jag vill också begagna detta repliktillfälle till att säga, att vi här i kammaren inte skall stå vid sidan av vetenskapen. Jag har full rätt att i riksdagen ta upp förslag till olika vetenskapliga åtgärder. Jag har också full rätt att fästa uppmärksamheten på sådant som jag uppfattar som brister i olika samhällsfunktioner, oavsett om dessa funktioner har vetenskaplig eller allmän karaktär.